Fru talman! Under 1990-talet har Europarådet expanderat kraftigt. När Europarådet för tio år sedan, alltså 1989, firade sitt 40-årsjubileum bestod det av 23 medlemsstater. Efter decennier av hård, omänsklig kommunistisk diktatur föll äntligen Berlinmuren, och en kraftig demokratiseringsvåg svepte in över Östeuropa. De nyfödda demokratierna var ivriga att komma in i Europarådet och den demokratiska gemenskapen. När vi så i år firar Europarådets 50-årsjubileum har ytterligare 17 länder blivit medlemmar under det senaste decenniet. Denna utveckling skulle storligen glädja dem som en gång, för 50 år sedan, drog upp riktlinjerna för hur Europas länder skulle lyckas med den svåra historiska uppgiften, nämligen att stärka och fördjupa demokratin och säkra freden i vår del av världen. Eller som det står i rådsstadgans artikel 1, för att " - åstadkomma en närmare förening mellan medlemmarna, för att trygga och realisera deras gemensamma ideal och principer och att främja deras ekonomiska och sociala utveckling". Sedan det skrevs har Europarådet fyrdubblats vad gäller antalet medlemmar. Det är en glädjande utveckling De som drev på idén att försöka forma ett nätverk av demokratier som fullt ut respekterar mänskliga rättigheter förstod att detta arbete skulle ge freden en chans. Vår historia visar nämligen att demokratier inte startar krig med varandra. Just därför var det och är det så viktigt att stärka, fördjupa och sprida de demokratiska idealen för att åstadkomma en säkrare och fredligare framtid för Europas folk. Alla vi som har haft förmånen att få leva i ett fredligt Europa under den senare halvan av detta sekel bör i dag sända en tacksamhetens tanke till dem som klarsynt såg vilken väg Europa måste anträda efter andra världskrigets slut för att inte ännu en gång hamna under krigets gissel och fasor. Fru talman! Demokratin behöver mötesplatser, många mötesplatser människor emellan, för att kunna överleva och fördjupas. Europarådet erbjuder just sådana mötesplatser. Verksamheten omfattar många områden där tankar, idéer och förslag bryts mot varandra. På sitt schema har Europarådet sådant som massmediefrågor, sociala och socio-ekonomiska frågor, handikappfrågor, migrationsfrågor, jämställdhetsfrågor, utbildningsfrågor och kulturfrågor, idrottsfrågor, ungdomsfrågor, miljö och naturskyddsfrågor, regionala och kommunala frågor, rättsfrågor, för att nämna några områden. Nu gäller det att bygga vidare på den fasta grund som är lagd. Demokratiseringprocessen står inför nya utmaningar nu när vi går in i ett nytt millenium och då Europarådet står på tröskeln till andra halvan av sitt första sekel. Jag framhöll tidigare här att mycket har hänt i Europa under det senaste decenniet. Låt mig citera några rader ur den skrift som gavs ut av UD för tio år sedan vid Europarådets 40-årsjubileum.

Ja, så kunde man skriva för tio år sedan, men inte i dag. Sverige ingår ju numera i ytterligare en viktig mötesplats för Europas demokratier - i Europeiska unionen, och alltfler länder knackar på dörren. Jag sade tidigare här att demokratin fordrar många mötesplatser. Och många mötesplatser har skapats under årens lopp, vilket vi välkomnar. Det är bra. Vare sig mötesplatserna går under förkortningsnamnet OSSE, OECD, EU, PFF eller vilken bokstavsförkortning det än är fråga om så skall vi välkomna detta. Och det betyder inte att Europarådets uppgift devalveras - tvärtom. Europarådet kommer att ha sin givna, kompletterande roll bland övriga även i framtiden. Detta framkom bl.a. vid den Europarådsdag, som har nämnts här tidigare, som anordnades här i riksdagen den 23 april för unga européer. Vid de gruppdiskussioner som då ägde rum kom det fram förslag på framtida uppgifter och utmaningar för Europarådet. Jag skall här ge några exempel. "Arbeta för stärkt internationell insyn i de enskilda länderna." "Verka för synen att idrotten är ett redskap för social samverkan. Framhåll att idrotten skapar kontakter och är av glädje inte minst för de funktionshindrade". "Rikta uppmärksamheten på idrottens kommersialisering och dess för och nackdelar". Förvisso har Europarådet stora och viktiga arbetsuppgifter även i framtiden för att säkra freden och mänskliga rättigheter i vår del av världen genom att erbjuda många mötesplatser människor emellan. När någon fyller 50 år är det ju brukligt att framföra gratulationer och lyckönskningar. Låt oss göra det till dagens jubilar, Europarådet, och samtidigt önska framgång i arbetet för ett fredligt och demokratiskt Europa för kommande generationer.

Fru talman! Jag skall också sälla mig till hyllningskören över Europarådet. Många vackra och sanna ord har redan sagts här i dag om Europarådets betydelse, den mellanstatliga organisation som föddes i ruinerna efter andra världskriget och som man kan säga är den europeiska integrationens vagga. Några har redan sagt, men det är väl värt att understryka detta, att Sverige var med från början i Europarådet och i dess arbete. Jag säger det därför att jag i går fick se en liten programinbjudan från en stiftelse som heter Sverige i Europa och som har riksdagsman Per Unckel som ordförande. I det brevet står det i ingresstexten: Det europeiska samarbetet inleddes den 9 maj 1950. Det är en märklig historieskrivning. Jag vet inte varifrån man fått det - om man nu begränsar Europa till att bara gälla samarbetet inom Kol och stålunionen. Det europeiska samarbetet började, som sagt, tidigare. Det började efter andra världskrigets slut, och Sverige var med från början i det samarbetet. Europarådets främsta uppgift är att försvara mänskliga rättigheter, att verka för en parlamentarisk demokrati och att försvara rättsstatens principer. Det gjorde att Europarådet var den demokratiska klubben i Europa. Därför kunde inte alla länder vara med. Det var bara de genuint demokratiska länderna som kunde vara med i Europarådet. Under 50-, 60 och 70-talen gjordes det stora framsteg i Europarådet. Europarådet syntes mycket då i svenska medier. Men så småningom hamnade Europarådet i skuggan av Europeiska gemenskapen och Europeiska unionen. Men, som flera här har påpekat, i samband med att muren föll fick Europarådet en helt annan roll. 90-talet blev så att säga den paneuropeiska dimensionen för Europarådet. Det blev en bro mellan gamla och nya demokratier där gamla och nya demokratier kan samverka på lika villkor. Under årens lopp har också den här mellanstatliga organisationen fått tänder i form av sina övervakningsorgan och framför allt i form av sin domstol. Domstolen har nyligen reformerats, och det är numera heltidsanställda domare. Domstolen innebär, som flera har påpekat, att över 700 miljoner européer, från Grönland i väster till Kamtjatka i öster, kan appellera till domstolen och få sin sak prövad. Det är naturligtvis en oerhörd framgång. Låt mig citera ur några stycken i utrikesutskottets betänkande. Först vill jag citera följande: "En bidragande orsak till Europarådets framgångar har varit det starka parlamentariska inflytande som funnits i form av den rådgivande parlamentariska församlingen -." Jag vill stryka under detta, inte därför att jag själv tillhör den parlamentariska delegationen utan därför att jag har fått många bevis för att det är just den parlamentariska församlingen som har fungerat som en motor och som har drivit samarbetet framåt och tagit viktiga initiativ. Jan Bergqvist nämnde inledningsvis kampanjen mot dödsstraff. Att låta Europa bli en kontinent fri från dödsstraff är ett initiativ som den parlamentariska församlingen har tagit och hårt drivit. Nu håller faktiskt Europa på att bli just en kontinent fri från dödsstraff. Det är en stor framgång för den parlamentariska församlingen. Det visar just att mellanstatliga organisationer som har ett starkt parlamentariskt inflytande också blir viktiga och betydelsefulla.

Jag tror faktiskt att Europarådet just kan vara denna värdefulla inspirationskälla. Slutligen, fru talman: Många talare har sagt att Europarådet måste göras mera känt i Sverige och att Europarådet måste bli mera synligt. Jag håller med om det men ytterst är det ett ansvar som inte åvilar Europarådets institutioner och dess generalsekreterare. Det yttersta ansvaret för att Europarådet skall bli mera känt och mera synligt ligger i stället på medlemsstaternas regeringar och nationella parlament.

Fru talman! På väggen i mitt arbetsrum här i riksdagen har jag satt upp en liten lapp. På den står det: Europarådet anser jag här vara ett av de många instrument som finns för att fortsätta arbetet för mänskliga rättigheter. Kan det någonsin bli ett fullbordat mästerverk? frågar sig en del. Ja, jag tror på ett sådant mål, lika väl som våra föregångare - de tio likasinnade länderna i Europa, däribland Sverige, som för 50 år sedan bildade Europarådet, i den fasta förvissningen om att det efter andra världskrigets slut var alldeles nödvändigt med samarbete för att värna demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Men det är också viktigt att ha en verklighetssyn, inte minst med tanke på vad som i dag pågår i Europa. Mina tankar går i dessa dagar till alla dem som på ett eller annat sätt påverkas av den politiska och mänskliga krisen i och utanför Kosovo. "De ville komma med fred - men förde med sig kriget". Så uttryckte sig en ungdom förra veckan i Strasbourg där ett ungdomsparlament gick av stapeln med ungdomar från alla de numera 41 medlemsländerna. Det var en glädje att lyssna till de ungdomar från olika länder som med stor kunskap, entusiasm och bestämda åsikter diskuterade huruvida det är rätt av Nato att bomba i Kosovo eller inte. Åsikterna skilde sig ungefär som de gör i våra diskussioner här hemma. Kan vi se till att mänskliga rättigheter blir ett mästerverk? Verklighetssyn, ja - men ändå en fot in i visionen. Så kommer vi vidare i det viktiga arbetet med att, med 50 års erfarenhet av mellanstatligt samarbete, även i fortsättningen spela en viktig roll i När vapnen tystnar i Kosovo, när demokratin får en chans i Serbien - det ögonblicket kommer, och måste komma - kommer Europarådet att vara där för att hjälpa. Målen som vi alla arbetar för, en kontinent med demokratisk säkerhet och välstånd, kommer att vara inom räckhåll. Så sade presidenten i Europarådet när han förra veckan öppnade sessionen i Strasbourg. Han sade också att det är många som har undrat om vi under nuvarande omständigheter verkligen skall fira 50-årsdagen. Frågan är naturligtvis helt berättigad. Det finns definitivt inte plats för vare sig banketter eller skådespel. Ändå tycker jag att vi skall ta tillfället i akt att påminna oss själva om var vi står och vad vi hittills under fem decennier har uppnått och att förnya vårt engagemang för att fortsätta med det arbetet. Jag håller med president Lord Russell Johnston. Genom sin breda medlemskrets kommer organisationen än en gång att kunna befästa den demokratiska värdegemenskapen i Europa. Europarådet och dess arbete för mänskliga rättigheter och demokrati kommer att ha stor betydelse för att vår kontinent åter skall bli en fredens kontinent. I förra veckan när rådet hade sin session i Strasbourg hissades den 41:a flaggan utanför huvudingången. Vid en mycket högtidlig ceremoni invaldes Georgien som medlem. Ett stolt ögonblick i landets historia, som president Eduard Sjevardnadze uttryckte det. Han berättade att Georgien antagit en ny konstitution med respekt för mänskliga rättigheter, oberoende massmedier och kamp mot korruption. Han beskrev Georgien som ett vägskäl mellan Europa och Asien. Det var i vägskälen man även i vårt land en gång i tiden möttes för att samtala och göra upp planer på hur man skulle förbättra livet för människor i Sverige. Vi lyckades. Samtal och diskussioner, ett utbyte av idéer människor emellan är det som för utvecklingen framåt. Nu talar 41 ministrar med varandra när ministerrådet har sina sammanträden. Ca 780 miljoner européer är nu medlemmar i Europarådet. Den parlamentariska församlingen har ca 300 delegater och lika många suppleanter. Det är många människor som talar med varandra, delar åsikter och kunskap om det som är viktigt för oss människor. Under sina 50 år har Europarådet fattat beslut om ca 170 europeiska och internationella konventioner som berör och påverkar alla oss som är med i Europarådet. Det är så vi bygger ett större, mer rättvist Europa, baserat på demokrati och solidaritet. Jag sitter i den ekonomiska kommittén i Europarådet. Just nu håller vi på att förbereda en rapport med titeln Vikten av demokrati för en uthållig ekonomisk utveckling. Demokratisering av finansiella institutioner i världen var ett krav som framställdes. Jag tror att det kan bli många intressanta diskussioner kring detta. År 1991 inrättades Europeiska banken för utveckling och rekonstruktion. Den har 59 medlemmar som ställer kapital till förfogande. Sverige är en av dem. Banken etablerades med målsättningen att hjälpa länder i Öst och Centraleuropa att bygga upp finansiella marknader och hjälpa till med att starta entreprenörskap och privata företag, med hänsyn tagen till de fundamentala principerna om flerpartisystem, demokrati, pluralism och marknadsekonomi. Ekonomiska utskottet gör varje år en rapport om bankens verksamhet, och 1997 fick vi efter många om och men inskrivet att: · EBRD - som förkortningen lyder - skall speciellt uppmärksamma finansieringen av projekt där kvinnor är involverade. Det upplevdes som en seger i det sammanhanget, kan jag berätta för er. Häromåret utsågs ett antal "vice män" som skulle fundera på Europarådets framtida verksamhet och effektivisering. Bli inte oroliga! Det är hälften män och hälften kvinnor. Jag tror att det totala antalet var tio eller tolv stycken. De kom i alla fall fram till att - effektiviteten kan öka - kvaliteten kan öka - synligheten kan öka Inte minst detta skriver vi alla delegater i Europarådet under på. Det har vi hört från talarstolen i dag också. Det är därför vi vill hålla våra anföranden i dag. Det är viktigt att synliggöra Europarådet och det viktiga arbete som utförs i den organisationen. Det får inte vara som en av de kandidater som i höst vill bli ny generalsekreterare efter Daniel Tarschys skriver i sin valbroschyr: "Europarådet är den största hemligheten i Europa. Bortsett från Europadomstolen är det väldigt få människor som är medvetna om organisationens existens." Jag hoppas att vi genom talmannens tal och våra anföranden här i dag spritt lite kännedom om Europarådet och dess viktiga arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Fru talman! Jag slutar med att läsa några ord ur socialistgruppens broschyr: Låt oss bygga ett människornas Europa hellre än ett penningens Europa!

Fru talman! Detta något blandade betänkande behandlar huvudsakligen regeringens kommittéberättelse och dessutom några motioner från den allmänna motionstiden. Jag skall nöja mig med att helt kort beröra den enda moderata reservationen, som handlar om hur den kommunala självstyrelsen påverkas av olika regeringsförslag. Yrkandet i motion K206 är att kommande regeringsförslag som berör kommunal verksamhet skall innehålla en redovisning av på vilket sätt den kommunala verksamheten påverkas. Motionären vill också ha en genomgång av hur befintlig lagstiftning inverkar på den kommunala självstyrelsen. Som känt är betonas den kommunala självstyrelsen redan i regeringsformens portalparagraf, RF 1:1, den som börjar med meningen: All makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen, heter det vidare, förverkligas genom ett representativt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Jag skall i detta sammanhang inte gå in på frågan om den kommunala självstyrelsen i hela dess vidd, utan nöjer mig med att hänvisa till att det finns diskutabla inskränkningar av denna självstyrelse, inskränkningar som antyds i reservationen. Också den omdiskuterade och nu aktuella frågan om skilda valdagar hänger faktiskt ihop med frågan om den kommunala självstyrelsen. Man blir onekligen något förvånad när man erfar att demokratiminister Britta Lejon i ett förstamajtal sagt att sämre kommunalt självstyre hotar om skilda valdagar införs. Nåväl, denna fråga kommer upp i samband med ett betänkande om några veckor. I detta betänkande kan vi hur som helst inte vara riktigt nöjda med att utskottsmajoriteten än en gång hänvisar till beredningen i Regeringskansliet av betänkandet om den kommunala självstyrelsen och grundlagen. Om senfärdigheten är ett uttryck för omtänkande i Regeringskansliet och en ny känsla för den kommunala självstyrelsen är trögheten kanske av godo, men dessvärre finns det nog anledning att tro att ett eventuellt förslag inte kommer att ha den önskvärda inriktningen. Man kan förstås också säga att inget förslag alls är bättre än ett dåligt förslag. Hur som helst kan vi inte vara nöjda med att utskottsmajoriteten än en gång skriver att det pågår beredning av ett betänkande som kom redan i september 1996 och som uppenbarligen - låt vara av goda skäl - blivit en hyllvärmare. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Jämställdhetsaspekter i lagstiftningsarbetet är någonting som Vänsterpartiet har tagit upp i ett par motioner som behandlas i föreliggande betänkande. Där krävs att jämställdhetsdirektivets sakliga innehåll skall återinföras i kommittéförordningen.

Det skulle egentligen gälla alla utredningar. Då den nya kommittéförordningen kom skrevs detta om, och det blev i stället mer upp till varje kommitté huruvida man skulle kunna genomföra en jämställdhetsanalys eller inte. På samma sätt har det funnits ett sorts krav riktat mot propositioner. Men inte heller där tycks man egentligen leva upp till det hela. Man kan ju säga: Är det här nu någonting som de radikala feministerna i Vänsterpartiet har hittat på? Är det någon sorts ohemula överkrav för att profilera sig? För att granska detta tog jag KU:s majoritetsyttrande i betänkandet på allvar, och sedan granskade jag den propositionsflod som har inkommit till föreliggande riksmöte. Utskottsmajoriteten säger så här, och det är utomordentligt förpliktande: Som utskottet tidigare har påpekat kan riksdagen, om regeringen skulle lägga fram en proposition utan någon jämställdhetsanalys, ställa regeringen till svars för detta. Om man gör en analys av jämställdheten bör begreppet jämställdhet rimligen förekomma. När jag gjorde en datasökning på propositioner under innevarande riksmöte för att se hur många gånger ordet jämställdhet förekommer fann jag att det förekommer I bugetpropositionen fick jag 19 träffar, och då gäller det många gånger sammansättningar, t.ex. när ordet Jämställdhetsombudsmannen upprepas. Det är ju alltså inte fråga om någon jämställdhetsanalys varje gång, om ens någon. I vårpropositionen förekommer ordet jämställdhet två gånger. Sedan förekommer det i sju övriga propositioner, en gång i varje. Det har avgetts 106 propositioner och skrivelser. Det är löpande numrering, men det rör sig i alla fall om uppemot ett hundratal propositioner. I nio av dessa har ordet jämställdhet förekommit, och i nästan ingen av propositionerna har det funnits någon analys av förslagets betydelse för jämställdheten. Fru talman!

Det gör ju att kravet på main-streaming, dvs. att synliggöra kvinnofrågorna, att synliggöra vad olika förslag får för konsekvenser för jämställdheten, är ett utomordentligt tungt och berättigat krav, därför att detta missköts gruvligt och beklagligt. Detsamma gäller det krav som finns i en annan motion från Vänsterpartiet, nämligen kravet på att man skall könsuppdela statistik. Det förs ekonomisk statistik och annan statistik med felaktiga och för stora aggregat där man inte delar upp statistiken så att man får klart för sig olika tendenser mellan olika sociala klasser och mellan olika etniska grupper. Statistiken döljer också de skillnader och den betydelse som olika förslag har för de olika könen. Det är alltså helt klart att utredningsväsendet måste skärpas till. Vi måste se till att regeringen skärper sig. Det måste komma fram uppgifter, utredningar och ett tänkande som tydliggör jämställdhetsaspekterna, som tydliggör kvinnoförtrycket, som tydliggör hur långt vi har nått i kampen för jämställdhet. Fru talman! Vi har tre reservationer till betänkandet KU26 i samma fråga, men i olika varianter. För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1. Samtidigt försäkrar jag att till nästa KU-granskning kommer det en skärpt anmälan från Vänsterpartiet när det gäller bristen på jämställdhetsanalyser i olika regeringsförslag.

Fru talman! Under den senaste borgerliga regeringstiden med förre folkpartiledaren Bengt Westerberg som socialminister och jämställdhetsminister infördes 1994 på hans initiativ ett allmänt jämställdhetsdirektiv riktat till samtliga kommittéer och särskilda utredare med uppdrag att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser. Jämställdhetsdirektivet ålade samtliga utredningar att analysera det rådande läget när det gällde både jämställdheten inom det aktuella området och jämställdhetskonsekvenser av de egna förslagen. Men i likhet med flera andra direktiv upphörde detta direktiv att gälla den 1 januari i år i samband med att den nya kommittéförordningen trädde i kraft. Denna förordning säger att en utredning skall ange jämställdhetskonsekvenser om förslagen i ett betänkande har betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män. Av ett mycket radikalt och offensivt jämställdhetsdirektiv har det alltså blivit några till intet förpliktande rader i den nya kommittéförordningen. Nu ligger det på varje enskild kommitté eller utredare att avgöra om de egna förslagen kommer att påverka jämställdheten eller inte. Tidigare förutsattes alla förslag påverka jämställdheten och utredningen måste motivera ett undantag från den regeln. Detta är inte alls bra. Det handlar om en försämring av de jämställdhetskrav som den borgerliga regeringen införde på det statliga utredningsväsendets område. Jag, som folkpartist, är därför både glad och tacksam över att Vänsterpartiet i sin motion har uppmärksammat dessa negativa förändringar för jämställdheten och att man vill göra något åt dem. Så vill ju även Miljöpartiet. Vi är flera, både kvinnor och män, som över de politiska blockgränserna känner oss som jämställdhetens vakthundar. Vi måste alltid skälla till när jämställdheten attackeras. Men, fru talman, det räcker inte bara med att anlägga ett jämställdhetsperspektiv i det statliga utredningsarbetet. Regeringen måste också i sina egna propositioner redovisa förslagens konsekvenser för jämställdhet mer regelmässigt och på ett tydligare sätt. Det är också viktigt att när regeringen, och naturligtvis också utredningar, i sina olika förslag redovisar statistik, att denna är uppdelad på kön. Risken är annars att det skapas ett underlag för könsblinda politiska förslag som inte tar hänsyn till den inbyggda bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor. Dessa synpunkter framgår av reservationerna 1, 2 och 3, vilka jag naturligtvis stöder. Fru talman! I regeringens skrivelse framhålls i sista avsnittet behovet av fler kvinnliga ordföranden respektive särskilda utredare. Detta är också ett gammalt önskemål från konstitutionsutskottet. Även om andelen kvinnor på dessa poster kraftigt har ökat är könsfördelningen fortfarande i obalans. Regeringen uppmärksammar också i skrivelsen att alltfler kvinnor utses till chefer inom den statliga förvaltningen. I det sammanhanget vill jag göra några reflexioner. Enligt uppgifter som jag har fått är 25 % av generaldirektörerna i dag kvinnor. Eftersom jag har mött flera kvinnliga generaldirektörer som lämnat sina poster innan förordnandetiden har gått ut har jag tagit reda på tjänstgöringstiderna för såväl de kvinnliga som de manliga generaldirektörerna. Det gäller dem som både har utnämnts till och lämnat sina poster sedan 1978. Då finner man att kvinnorna har tjänstgjort i genomsnitt bara i 3,5 år, medan männen tjänstgjort längre tid, 4,8 år. Det är alltså att notera att det är väldigt ovanligt att generaldirektörer, oavsett kön, stannar hela förordnandetiden, 6 år. Sedan kan man naturligtvis fråga sig varför de kvinnliga generaldirektörerna lämnat sina poster efter så kort tid som 3,5 år. Är det för hård press på generaldirektörer? Det här, fru talman, tycker jag är värt en mässa i sig. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga fp-reservationer som är gemensamma med Vänstern och Miljöpartiet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Det är viktigt att reformer och andra förändringar i vår verksamhet grundas på väl underbyggda beslut. Beslutsunderlaget måste hålla hög kvalitet. Det förutsätter i sin tur att arbetande kommittéer fungerar bra, att det finns en hög och allsidig kompetens inom dem och att det finns tid att överväga de frågor som behandlas. Miljöpartiet har därför i motionen K293 yrkat på att regeringen skall ta åt sig vad revisorerna anfört beträffande kommittéväsendets roll, arbetsvillkor och arbetsformer men också remisshanteringen av kommittérapporter. Vi anser att det är särskilt viktigt att kommittéer används för att förbereda svenska ståndpunkter i EU. Statskontorets undersökning om EU-medlemskapets effekter på den svenska statsförvaltningen visar att departementen i mycket liten utsträckning använt sig av det svenska utredningsväsendet när kommissionen lagt fram förslag eller initierat arbete inom ett område. Utredningar har i stället gjorts inom departementen eller som uppdrag på enskilda myndigheter. EU-medlemskapet innebär en möjlighet för Sverige att väcka frågor som man vill att kommissionen skall ta upp. För det krävs förstås ett gediget sakunderlag, som med fördel kan tas fram av just en kommitté. Vi anser också att fler bör komma in tidigt i EU:s beslutsprocess. Ett sätt är att vid viktigare frågor tillsätta t.ex. en "skuggutredning" här i Sverige, i syfte att i tid få fram de svenska ståndpunkterna. Den genomsnittliga tiden från det att en fråga börjar beredas av kommissionen till dess att konkreta förhandlingar äger rum i ministerrådet är omkring tre år. Det betyder att det i allmänhet finns gott om tid för att förbereda svenska ståndpunkter med hjälp av kommittéväsendet. Sedan jag skrev motionen har ju en ny kommittéförordning trätt i kraft den 1 januari 1999. Dessutom har en ny organisation, Kommittéservice, inrättats. Regeringen har alltså, i linje med vad Riksdagens revisorer anfört och Miljöpartiet yrkat i motionen, vidtagit åtgärder för att stärka kommittéväsendet. Bl.a. är man inriktad på att tillgodose behovet av att förbättra initieringsfasen i kommittéarbetet med tidig problemidentifiering och tydlig strukturering, men också att tillgodose behovet av att göra direktiven mer tydliga. Mina motionsyrkanden är därmed uppfyllda. Det är jag nöjd med och behöver inte reservera mig på dessa punkter. När det däremot gäller jämställdhetsaspekterna i lagstiftningsarbetet finns det anledning att kräva mer än det som regeringen nu är inriktad på. Det var inte bra att ta bort det generella jämställdhetsdirektivet för alla utredningar och att i den nya kommittéförordningen ersätta det med att jämställdhetskonsekvenser skall anges när förslagen i ett betänkande har betydelse för jämställdhet mellan män och kvinnor. Detta är en klar försämring. Argumentet att det generella direktivet varit svårt att hantera duger inte som argument i förhållande till frågans betydelse, menar jag. Jag tror att det i stället visar på en brist på insikt om hur nära nog alla beslut i samhället får konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv. En del vill gärna ringa in bestämda och hanterliga frågor och områden som relaterade till våra roller som män och kvinnor, medan andra anses oviktiga i det avseendet. Detta är alltså något av en innovation i förhållande till den breda samsyn som skapade det tidigare gällande generella jämställdhetsdirektivet. I verkligheten är det inte så väl ställt, fru talman. Även om vi kan se och mäta inte obetydliga framsteg på området, är det mycket som återstår, och framstegen kan lätt förloras om vi inte konsekvent driver jämställdhetsfrågan vidare. Det generella jämställdhetsdirektivet eller något med lika kraftig innebörd bör därför införas som ett särskilt stycke om jämställdhetsaspekter i kommittéförordningen. För att inte framstegen skall gå förlorade måste regeringen också konsekvent och noggrant följa upp jämställdhetsfrågornas hantering i utredningarna. Regeringens propositioner bör vara föredömen när det gäller att tydliggöra konsekvenserna för jämställdheten. Det är de inte i dag, som Kenneth Kvist så riktigt påpekade. Därför är det också viktigt att all statistik är könsuppdelad i regeringens förslag, så att eventuell brist på jämställdhet åskådliggörs och därmed kan åtgärdas. Fru talman! Jag stöder reservationerna 1, 2 och 3, som bygger på Vänsterns motioner, men yrkar bifall bara till reservation nr 1.

Fru talman! Det är naturligtvis en viktig debatt som vi nu för kring jämställdheten. Men jag kan inte undgå att konstatera att det väl knappast finns någon representerad i riksdagen eller i konstitutionsutskottet som är emot jämställdheten, utan alla försöker vi på olika sätt främja jämställdheten. Vad debatten lite grann kommit att handla om är egentligen vem som är ännu mer för jämställdhet än några andra. Jag tycker att Kenneth Kvists inlägg här handlade väldigt mycket om det. Det som riksdagen nu har att ta ställning till är alltså regeringens kommittéberättelse och den redogörelse som regeringen har lämnat för hur kommittéväsendet är organiserat, eller snarare sagt omorganiserat därför att det har ju skett väldigt mycket vad gäller möjligheterna för kommittéerna att arbeta. Kommittéservice har inrättats, och man arbetar på olika sätt med att skapa ännu bättre förutsättningar för utredningarna att producera väldigt bra analyser och underlag för regeringens propositioner och så småningom också för riksdagens beslut. Jag tänker inte, fru talman, uppehålla mig mer vid denna fråga just nu, utan återvänder till frågan om jämställdheten. Enligt min mening är det mer en fråga om sättet att formulera arbetsuppgifterna för kommittéerna än en fråga om att vara mer eller mindre intresserad av, eller mer eller mindre för, jämställdhet mellan könen. Jag vill erinra om att det redan i regeringsformen är fastslaget att ett grundläggande mål för politiken är jämställdhet mellan könen. Överst på s. 10 i utskottets betänkande uttrycks följande: "Utskottet kan konstatera att genom målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § regeringsformen har jämställdheten mellan könen upphöjts till en grundläggande statsrättslig norm, som skall ligga till grund för de politiska beslutens innehåll." Mot detta mycket klara stadgande kan man ju fråga sig om det egentligen alls behövs direktiv till kommittéer att beakta jämställdheten i sitt arbete. Jag tror dock att det kan vara nödvändigt att upprepa förutsättningarna. Men vad det handlar om är ju huruvida det skall vara, som det var tidigare, ett generellt gällande direktiv till kommittéerna eller om varje kommitté får se över vilka behov som finns av att just i det kommittéarbetet diskutera dessa frågor. Det är detta diskussionen handlar om. Här får man då erinra om att bl.a. våra kolleger i Riksdagens revisorer har kritiserat dessa generella kommittédirektiv och menat att man skall ha mer specifika direktiv för de olika kommittéerna. Denna kritik som Riksdagens revisorer har riktat mot de generella kommittédirektiven har denna kammare ställt sig bakom. Och när sedan regeringen har inrättat och ordnat systemet i enlighet med vad riksdagen har sagt, då ställer sig riksdagsledamöter upp och säger: Detta är ju alldeles fel. Det måste ju vara så att det skall vara generella direktiv för att kommittéarbetet skall fungera väl. Jag tycker inte, fru talman, att det är särskilt lätt att få detta att gå ihop. Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Kenneth Kvist, som ju tog till ganska rejäla brösttoner i den här frågan. Såvitt jag vet var Kenneth Kvist ledamot i Medborgarskapskommittén, den kommitté som nyligen avlämnade ett betänkande om medborgarskapet. Jag skulle vilja fråga Kenneth Kvist hur långt det avsnitt som upptar jämställdhetsanalysen på det här området är i detta kommittéarbete. Det skulle vara intressant att få en liten redogörelse för jämställdhetsanalysen i den kommitténs utredningsarbete för att belysa att Kenneth Kvist i olika sammanhang aktivt beaktar de här frågorna. Fru talman! Nils Fredrik Aurelius pläderade för motioner som handlade om att den kommunala självstyrelsen skall grundlagsfästas, eller man kanske snarare skall uttrycka det: på ett bättre sätt grundlagsfästas. Det finns ju redan i dag stadganden i grundlagen om den kommunala självstyrelsen. Jag vill på den punkten konstatera det som också finns i utskottsbetänkandet, att det gjordes en ingående analys av den kommunala självstyrelsen och grundlagen. Där konstateras ju att denna fråga förvisso på intet sätt är enkel att lösa. Den utredningen finns nu i Regeringskansliet, och den är såvitt jag kan förstå föremål för en del överväganden. Man kommer dock ganska snabbt fram till att det är ett utomordentligt stort problemkomplex som man har när det gäller diskussionen om att grundlagsfästa den kommunala självstyrelsen. Jag skulle vilja fråga Nils Fredrik Aurelius om han ser någon motsättning eller något problem i den generella lagstiftning som vi har beträffande en rad olika välfärdsfrågor, exempelvis vård och omsorg, där det skall vara lika över hela Sverige. Människor skall inte ha olika behandling beroende på var man bor i Sverige. Finns det någon motsättning mellan detta och ett, som jag uppfattar det, fundamentalistiskt moderat krav på grundlagsfästande av den kommunala självstyrelsen? Fru talman! Jag vill med det här yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag får väl börja med den här direkta frågan om Medborgarskapskommittén som Göran Magnusson ställer. Jo, där diskuteras faktiskt också jämställdhetsfrågor. Jag vet inte om Göran Magnusson har uppmärksammat det. Bl.a. förstärker vi detta så att också barn till svenska fäder kan bli medborgare på ett enklare sätt i parförhållanden med två nationaliteter. Detta gör vi för att mannen egentligen, den svenske mannen i det här fallet, har varit diskriminerad. Så visst finns det jämställdhetsaspekter också i den kommitténs arbete. Ingen är emot jämställdhet, säger Göran Magnusson. Nej, det är gott och väl. Men det finns någonting som heter repressiv tolerans, dvs. att visst är man för, men man vill ändå inte ta ut några praktiska konsekvenser av det hela. Jag vill inte säga att det gäller Göran Magnusson på något sätt, fru talman. Jag menar bara att om vi verkligen är för jämställdhet måste vi också se till att ojämställdheten synliggörs. Annars förlorar ju kampen för jämställdhet i argument, slagkraft och tyngd. Därför är det nödvändigt att granska t.ex. regeringens propositioner. Det här står ju, som Göran Magnusson säger, i KU:s yttrande. Göran Magnusson citerade ju meningen innan den jag citerade, alltså att det är en statsrättslig norm och att om en proposition inte innehåller någon jämställdhetsanalys är det ett skäl att dra regeringen inför KU. Det säger KU:s majoritet i sin skrivning. Och jag kunde visa med statistik att det är omkring 100 propositioner som faktiskt saknar jämställdhetsanalys. Så nog kan man säga att det finns en brist på sådan.
Fru talman! Får jag först säga att när det gäller Medborgarskapskommittén frågade jag egentligen inte om det fanns förslag i den här riktningen. Det gällde mer den här övergripande analysen som enligt Kenneth Kvist och Vänsterpartiet skall finnas i alla sammanhang. Det var den jag var ute efter, och jag blev inte övertygad om att ens den kommitté som Kenneth Kvist har varit ledamot i hade gjort en ordentlig jämställdhetsanalys som skulle kunna få betyget stort A utifrån Kenneth Kvists värderingar när det gäller att det i regeringens förslag skall finnas jämställdhetsanalyser. Så jag tycker inte att jag känner mig övertygad om att Kenneth Kvist tar sig ur den där frågan genom att hävda att det finns ett eller annat förslag i sammanhanget. Sedan gäller det Kenneth Kvists genomgång av ett antal propositioner och skrivningen i datorn. Det har väl skett i går, eller ganska sent i alla fall. En annan fråga som inställer sig är naturligtvis hur många motioner Kenneth Kvist har medverkat till i anslutning till de propositioner som innehåller frapperande brister när det gäller jämställdhetsanalyser, motioner som tar sikte på att åstadkomma dessa jämställdhetsanalyser. Det är ju inte så att den enda möjligheten för en riksdagsledamot eller för riksdagen att diskutera med regeringen eller påpeka för regeringen att det brister i något avseende är att dra regering eller statsråd inför konstitutionsutskottet, som jag tror att Kvist uttryckte saken. Det finns ju faktiskt möjligheter att motionera, ta upp det i debatten och på olika sätt försöka påverka. Det skulle vara intressant med en redovisning av antalet motioner i förhållande till det hundratal propositioner som har brister i jämställdhetsanalysen, motioner som tar sikte just på jämställdhetsanalysen.
Fru talman! Visst kan vi diskutera Medborgarskapskommittén, men det är klart att dennas analys av medborgarskapslagarna i förhållande till jämställdheten ledde fram just till detta förslag. Och där förekom det en analys. Men det är klart, hade det generella direktivet funnits och slagit med lite ökad kraft hade man kanske kunnat prestera ännu mer. Sedan är det ju så, fru talman, att Göran Magnusson försöker komma ifrån vad konstitutionsutskottet självt säger här. Man ålägger inte riksdagens oppositionspartier att i sina motioner skriva någonting om jämställdheten. Men det står faktiskt i utskottsmajoritetens bedömning, som jag förmodar att utskottets vice ordförande till fullo delar och väl också påyrkar sitt bifall till, att om regeringen skulle lägga fram en proposition utan någon jämställdhetsanalys så kan riksdagen ställa regeringen till svars för detta. Och jag har visat att det i åtminstone 100 propositioner till nuvarande riksdag saknas jämställdhetsanalys. Jag menar, det här är ju ord som utskottet självt tar i sin mun om propositioner. Sedan tror jag att jag kan gå i god för att där det finns skäl att påpeka jämställdhetsaspekter så är nog inte Vänsterpartiet precis det parti som missar den saken.
Fru talman! Jag vill på intet sätt förringa svårigheterna att åstadkomma jämställdhet mellan könen. Jag är väl medveten om att det finns problem på detta område och att man inte bara kan säga att arbetet är på god väg och att det går åt rätt håll. Det fordras insatser på en rad olika områden för att åstadkomma en bra jämställdhet mellan könen. Det känns angeläget att få säga det, så att ordklyveriet om olika formuleringar inte skymmer det väsentliga i detta sammanhang. Det är ett övergripande mål för politiken att åstadkomma jämställdhet mellan könen. Någon redovisning av motioner fick jag inte från Kenneth Kvist. Låt mig också konstatera att medborgarskapsutredningen tillsattes och arbetade under det generella jämställdhetsdirektivet. Ur den synpunkten fanns det väl, enligt Kvist, inte några brister. Konstitutionsutskottet upprepar i betänkandet sitt uttalande att om regeringen lägger fram propositioner - jag tror inte att betoningen skall läggas på en proposition - som enligt riksdagen saknar en nödvändig jämställdhetsanalys, kan riksdagen ställa regeringen till svars. Det är en självklarhet att jag inte har någon invändning mot det. Jag står bakom detta uttalande, som konstitutionsutskottet har gjort i ett tidigare sammanhang och nu upprepar. Självklart skall vi ställa krav på nödvändiga jämställdhetsanalyser i olika sammanhang, så att det skapas förutsättningar att fatta bra beslut. Fru talman! Man arbetar med könsuppdelad statistik på olika sätt. Det är på väg, och det kommer att förbättra våra förutsättningar att bedöma jämställdhetsfrågor med hjälp av statistik.
Fru talman! Jag har nu fått bra belägg för att Göran Magnusson också tillhör jämställdhetens vakthundar. Det låter lovande. Göran Magnusson och Kenneth Kvist har diskuterat statistik. Jag vill nämna ett konkret exempel, något som både Göran Magnusson och jag upplevde i går kväll. Tillsammans med konstitutionsutskottets övriga medlemmar var vi på besök hos demokratiministern. Då kom frågan upp om den parlamentariska utredningen om regional utveckling, PARK. En kvinnlig ledamot tog upp jämställdhetsaspekterna. Utredaren förklarade att man kanske inte hade tänkt på dem men att det nu var läge att göra det. Risken finns hela tiden att dessa aspekter glöms bort och att vi måste påminna om dem. Hur får man in detta i ryggraden på alla dem som har ansvaret för de utredningar som kommer till?
Fru talman! Opinionsbildning är alltid ett svårt kapitel. De som ansvarar för eller deltar i utredningsarbete skall vara medvetna om regeringsformens stadganden om jämställdhet mellan könen. De skall också ta hänsyn till det i varje enskilt kommittéarbete, enligt den kommittéförordning vi har nu. Det finns inget annat sätt att förbättra förutsättningarna för jämställdhet än att i olika sammanhang alltid bilda opinion - tala om det och diskutera det. Det kan finnas situationer då jämställdhetsaspekterna sjunker undan. Då är det bra om vi jämställdhetens vakthundar, som Helena Bargholtz kallar oss, gläfser till och pekar på att det är nödvändigt att diskutera frågan ur ett jämställdhetsperspektiv.
Fru talman! Tack, Göran Magnusson, för det svaret. Jag skulle också vilja ta upp en annan aspekt som jag tog upp i mitt anförande, nämligen kvinnorepresentationen på tunga poster i olika statliga utredningar. Fortfarande är 30 % av ordförandena och utredarna kvinnor. Resten är män. Tydligen är det svårt att få en jämnare könsfördelning, trots att alla partier är ålagda att till varje utredning nominera både en man och en kvinna. Jag skulle vilja höra Göran Magnussons kommentar till varför det inte har fungerat bättre.
Fru talman! Jag skall ärligt säga att jag inte har något bra svar. Jag är inte tillfredsställd eller nöjd med tingens ordning. Jag kan bara konstatera att jag har en idé om hur det kan hänga ihop. Nominerande partier är ålagda att nominera personer av båda könen. Men t.ex. när vi skulle sätta samman den nya polisstyrelsen i Västmanland blev slutresultatet inte särskilt bra ur jämställdhetssynpunkt. Min fundering är att regeringen inte fick in förslag på både män och kvinnor från de olika partierna. Man fick förslag på en person, och det var en man. Jag antar att regeringen känner sig ganska bunden av partiernas nomineringar. Det skall man också göra, utifrån andra utgångspunkter. Därmed hade man inte möjlighet att påverka sammansättningen ur jämställdhetssynpunkt i någon större utsträckning i just denna polisstyrelse. Detta är ett problem som man får arbeta med på olika sätt. Det kan vara så att Folkpartiet anser att partiets främste företrädare är t.ex. en man och sedan ombeds att med hänsyn till den totala jämställdheten i styrelsen nominera den man ville ha i andra hand. Jag är inte så säker på att Folkpartiet - eller något annat politiskt parti - är så entusiastiskt över situationen just i det läget. Det finns en rad hinder som kan uppstå i skilda sammanhang. Det får vi försöka motverka tillsammans på olika sätt.
Fru talman! Göran Magnusson frågade om det kan tänkas uppkomma en motsättning mellan statligt formulerade krav, antagna av riksdagen, och det kommunala självstyret. Svaret är att det finns områden där det kan uppkomma konflikter. Om staten genom riksdagen föreskriver taxekonstruktioner, maxtaxor och bidragsnivåer inom områden som kommunerna hanterar kan det från kommunal sida uppfattas som en inblandning och olämplig styrning. Där vill man gärna se det som att de kommunala besluten växer fram genom kontakt med väljarna på lokal nivå. Visst kan det uppkomma en sådan konflikt ibland, som också är av konstitutionell betydelse. Det framgick av Göran Magnussons inlägg att han insåg att det kunde vara ett problematiskt område. Han använde uttrycket "problematiskt område" några gånger. Om det nu är ett problematiskt område kan inte den riktiga åtgärden vara att göra ingenting. Om man tycker att underlaget, t.ex. i form av betänkandet från 1996 om den kommunala självstyrelsen och grundlagen, inte är tillräckligt får man ta fram ytterligare underlag. Man får försöka något nytt och tänka bättre. Men det verkar mer än lovligt passivt att göra ingenting eller, som Göran Magnusson, hänvisa till en utredning och säga att den såvitt han förstår möjligen är föremål för en del överväganden. Kommer Göran Magnusson även om ett år att hänvisa till utredningen från september 1996, om ingenting har hänt?
Fru talman! De svårigheter man ser om man studerar utredningen om grundlagsskyddet för kommunerna gör att det finns anledning att fundera på allvar. Jag tror inte det behövs så mycket mer utredningar, även om det är möjligt att det också är en lösning. Detta är mycket komplicerade och intrikata förhållanden. Motsättningar mellan riksdagsbeslut och det kommunala självstyret handlar inte i första hand om taxorna. Det går nog att hantera maxtaxor både i barnomsorgen och äldreomsorgen. Jag talade mera om medborgarnas rättighet att ha tillgång till vård, omsorg och skola av en viss kvalitet. Riksdagen har beslutat att det skall vara lika över landet ur standardsynpunkt. Det behöver inte vara lika utfört, men man skall ha samma möjligheter till vård, skola och omsorg. Där kan det finnas en motsättning i förhållande till en fundamentalistiskt inriktad kommunal självstyrelse. Det är bl.a. den svårigheten jag ser och som gör att man inte utan vidare kan säga att man måste ändra nuvarande förhållanden. De är på många sätt ganska väl avvägda. Jag är inte så säker på att ett hävdande av att den kommunala självstyrelsen skall grundlagsfästas faktiskt kommer att öka den kommunala självstyrelsen. Det finns en fara, och det gör också att jag känner mig tveksam, att den kommunala självstyrelsen i stället i praktiken blir mer begränsad. Nu är också tiden begränsad. Det är inte alldeles lätt att föra ett stort resonemang om detta. Det är bl.a. faran för att det i praktiken leder till en begränsad kommunal självstyrelse som gör att i varje fall jag inte känner att det är jättebråttom att fatta beslut på den här punkten.
Fru talman! Jag uppfattar det sista inlägget som att Göran Magnusson vill slå vakt om den kommunala självstyrelsen. Då tycker jag kanske att det är lite konstigt att i samma inlägg samtidigt tala om fundamentalistiska krav på kommunal självstyrelse. Det blir ändå lite motsägelsefullt att som Göran Magnusson å ena sidan säga att det är så problematiskt att det tål att tänka på och å andra sidan i nästa mening säga att det ändå är ganska bra som vi har det för närvarande. Det tyder inte på något riktigt stort intresse och någon riktig strategi för hur de här frågorna skall hanteras. Jag vill sluta med att säga två saker. Det första är att vi naturligtvis får återkomma i ett annat sammanhang och i ett annat betänkande till frågan om den kommunala självstyrelsen. För det andra vill jag upprepa min fråga till Göran Magnusson om han tycker att det är tillräckligt att år efter år hänvisa till en utredning som inte leder till någonting.
Fru talman! Om man har uppfattningen att man absolut måste grundlagsfästa och göra väsentliga förändringar av nuvarande lagreglering är det naturligtvis inte tillfredsställande med den utredning som gjordes och de funderingar som finns, utan då vill man naturligtvis gå längre. Det jag gärna vill peka på i det här sammanhanget - och jag tror att jag använde det uttrycket i en tidigare debatt - är att det för er moderater går en blå tråd i resonemangen kring den kommunala självstyrelsen. Det handlar om att grundlagsfästa den kommunala beskattningsrätten och ifrågasätta den kommunala skatteutjämningen, eller rättare sagt upphöra med den inomkommunala skatteutjämningen, och på det sättet frigöra kommunerna från inflytande från statens sida. Det är där komplexiteten ligger. De stora kommunala arbetsuppgifterna är sådana uppgifter som kommunerna egentligen är ålagda av riksdagen att utföra: vård, skola och omsorg. Nils Fredrik Aurelius och moderaterna menar väl inte att man skall ha kommunala beslut om standarden i skolan, läroplansmålen och annat? Utrymmet för den faktiska kommunala självstyrelsen är ganska begränsat. Det är inte begränsat för att man skall hindra kommunerna från att fungera. Begränsningen ligger i riksdagens uttalade önskemål om att levnadsbetingelserna och förutsättningarna för medborgarna skall vara hyggligt lika över hela landet. I det ligger en konflikt. Om en individ inte får sina rättigheter tillgodosedda är inte hans främsta korrektionsmedel den lokala kommunala politiken, utan det är att gå till domstol. Det är också en implikation i hela det här resonemanget.

Fru talman! Jag vill fullfölja det senaste replikskiftet mellan Göran Magnusson och Nils Fredrik Aurelius eftersom jag ingick i kommittén om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd. Jag har också noterat att regeringen trots att nu tre år har gått sedan betänkandet avlämnades inte har vidtagit någon åtgärd. Jag skulle gärna vilja höra Göran Magnussons kommentar till om han tror att betänkandet kommer att föranleda något förslag från regeringens sida. Därutöver vill jag ställa en fråga med anledning av att utskottets majoritet har hänvisat till att man beträffande kommittéväsendet har skrivit i kommittéförordningen att när kommittéer lägger fram förslag som berör kommunerna skall man redovisa hur det förhåller sig till den kommunala självstyrelsen. Det kan tyckas vara bra. Men kommittén om grundlagsskyddet föreslog att man skulle gå längre, nämligen att principen om kommunalt självstyrelse skall tillmätas särskild betydelse vid all normgivning rörande kommuner och landsting. Det är egentligen inte särskilt långtgående. Men det innebär att det som regeringen nu har ålagt kommittéerna också skulle åvila regeringen. När regeringen lägger fram förslag som berör den kommunala självstyrelsen skulle regeringen för riksdagen också tydligt få ange hur det förhåller sig gentemot den kommunala självstyrelsen, som ju i princip är grundlagsfäst, även om regeringen ofta går förbi den. Jag skulle vilja fråga Göran Magnusson om han inte tycker att det är rimligt att också regeringen skall ha ett krav på sig att för riksdagen ange hur förslagen förhåller sig till den kommunala självstyrelsen. Då blir det genast intressant hur regeringen t.ex. skall motivera en maxtaxa utifrån den kommunala självstyrelsen. Fru talman! Jag vill också notera att det i betänkandet föreslogs andra grundlagsändringar som förvisso var ganska långtgående och som vi från moderat håll självfallet hade anledning att motsätta oss men som var följdriktiga utifrån regeringens hittillsvarande agerande. Det handlade om att göra det inomkommunala systemet grundlagsenligt. Det är ju i dag grundlagsvidrigt. Kommitténs majoritet med socialdemokraterna i spetsen lade fram ett förslag att man skulle ändra grundlagen så att det kommer att stå: Kommuner och landsting får i lag åläggas att bidra till kostnaden för andra kommuners respektive landstings uppgifter om det görs för att uppnå en jämlik fördelning av resurser mellan kommuner och mellan landsting. Det var en mycket långtgående ändring. Men den var onekligen sådan att om man genomförde den ändringen skulle det inomkommunala utjämningssystemet blir grundlagsenligt. Fru talman! I dag lever vi i ett system där vi har ett inomkommunalt utjämningssystem som strider mot den svenska grundlagen. Det har regeringen inte gjort någonting åt. Det borde man i första hand göra någonting åt genom att avskaffa detsamma.

Fru talman! Lennart Hedquist tar upp mycket intressanta frågor. Jag har naturligtvis inte möjlighet att utifrån regeringens perspektiv tala om hur man ser på de olika frågorna. Men det finns heller ingen anledning för mig att sticka under stol med att de frågor som behandlades och de förslag som kommittén lämnade är så komplexa att regeringen har anledning att överväga dem mycket noga. Jag tror inte att det i varje fall under den närmaste tiden kommer förslag från regeringen på de för Lennart Hedquist mest angelägna områdena. Frågorna behöver ytterligare diskuteras mycket ingående. Det är naturligtvis bra att utredningsväsendet åläggs att bedöma effekterna på den kommunala självstyrelsen. Jag utgår ifrån att regeringen också gör bedömningar av det slaget när man lägger förslag som har stor betydelse på det här området. När det sedan gäller exempelvis maxtaxa i barnomsorgen eller maxtaxa i äldreomsorgen kan man väl beklaga att diskussionen blir nödvändig ur ett rättviseperspektiv bl.a. därför att taxorna skiljer på ett så avsevärt sätt att det har oerhört stor betydelse för bl.a. Jag delar inte uppfattningen att man skall ha ett grundlagsskydd för den kommunala självstyrelsen utformat på ett sådant sätt att det t.ex. skulle vara en omöjlighet att införa maxtaxa i äldreomsorgen. Jag tror att det är en rättviseaspekt som är väldigt viktig att leva upp till. I mitt nästa inlägg skall jag också ytterligare utveckla varför den kommunala skatteutjämningen är nödvändig ur solidaritetssynpunkt.
Fru talman! Jag tolkar Göran Magnusson på så sätt att vi inte kommer att få någon förstärkning av den kommunala självstyrelsen under överblickbar tid, dvs. åtminstone denna mandatperiod, så länge Socialdemokraterna sitter kvar. Jag tolkar också Göran Magnussons anförande så att vi kommer att fortsätta leva i ett tillstånd där vi har ett inomkommunalt utjämningssystem som strider mot den svenska grundlagen. Det kommer inte att göras någon förändring som gör det systemet grundlagsenligt. Beträffande diskussionen om avvägningen mellan kommunal självstyrelse och normgivning vill jag säga att det är klart att det finns vissa principer som kan fastställas som gäller för hela landet. Dit skulle en relativt självskriven princip kunna höra, nämligen att man inte skall ha inkomstrelaterade taxor. Fördelningspolitiken i landet bedrivs ju genom skattepolitiken. Då är det i grunden felaktigt att ha inkomstrelaterade taxor. Men det gäller naturligtvis över hela området. Man skall inte gå in för maxtaxa inom ramen för en misslyckad familjepolitik.
Fru talman!

Låt mig också säga ett par ord om den kommunala skatteutjämningen. Den är ju ett solidariskt system för att betala kommunal service och se till att alla kommuner i hela landet har möjligheter att erbjuda den standard som krävs för att man skall ha en god vård, skola och omsorg. Det är Lennart Hedquist och Moderata samlingspartiet som påstår att systemet är grundlagsvidrigt. Konstitutionsutskottet har ju sagt att det är inom ramen för grundlagen. Men Lennart Hedquist vill ju att detta solidariska system skall upphöra och att man skall låta välbeställda kommuner leva sitt välbeställda liv. Sedan är det fråga om hur man i övrigt skall kunna finansiera god vård, skola och omsorg i de kommuner där inkomstnivån ligger på en sådan låg nivå att skatteintäkterna inte räcker till. Detta handlar ju inte bara om grundlagsprinciper. Det handlar faktiskt om solidariteten i politiken, och det tycker jag är ett utomordentligt tungt vägande skäl för att slå vakt om möjligheterna till kommunal skatteutjämning.
Fru talman! Det är ingalunda så att det är jag som säger att det är grundlagsvidrigt, utan det är en mycket allmän uppfattning. Det är bara att läsa i den svenska regeringsformen. Om det här systemet vore grundlagsenligt, varför skulle då en kommitté som består av experter i svensk statskunskap och politiker från olika partier lägga fram ett förslag om en grundlagsändring? Man har ju lagt fram förslaget till grundlagsändring för att göra det här systemet grundlagsenligt. Det handlar ingalunda om solidaritet med de kommuner som har låg skattekraft eller för sina uppgifter otillräcklig skattekraft, Göran Magnusson. Det är självfallet en statlig uppgift att tillföra medel till dessa kommuner så att de kan svara upp till sina uppgifter gentemot medborgarna. Det är inte en uppgift för andra kommuner att betala för dessa angelägenheter. Det framgår av den svenska grundlagen.
Fru talman! Jag vill bara tydliggöra det som Lennart Hedquist nu säger. Han verifierar min uppfattning. Den moderata politiken går ut på att de kommuner som är välbeställda skall få vara välbeställda och leva sitt välbeställda liv. I de kommuner där man inte kan klara en ordentlig vård, skola och omsorg skall staten svara för detta. Då får i och för sig även medborgare i Djursholm, och vad det nu kan finnas för välbeställda kommuner, bidra med en skärv till detta. Men man slipper ju undan på ett helt annat sätt än vad som sker inom ramen för det nuvarande skatteutjämningssystemet som är solidariskt utformat. Alla medborgare är med och betalar, och man får en bra och hyggligt jämn standard på den kommunala verksamheten. Här skiljer sig ju Socialdemokraterna och Moderaterna åt. Vi konstaterar att solidariteten och rättvisan kräver att man har ett system med inomkommunal skatteutjämning på det sätt som vi för närvarande har. Intresset från Lennart Hedquists och Moderaternas sida är ju att grundlagsfästa den kommunala självstyrelsen och den kommunala beskattningsrätten och på det sättet få en gräddfil för de välbeställda kommunerna. Det är ju kärnan i det moderata tänkandet kring den kommunala självstyrelsen. Det handlar inte om omsorgen om grundlagen i sig utan om omsorgen om de välbeställda.

Fru talman! Med dagens ärende läggs ytterligare en punkt till listan över ofördelaktiga villkor för dem som tycker att det är viktigt att den finansiella sektorn kan växa i Sverige. Vi inför i dag en obligatorisk lagstiftning om att kostnadsinformation skall gå till fondsparare i det individuella pensionssparandet. Det är naturligtvis en följd av den lagstiftning som vi beslutade om före jul som hade samma inriktning när det gäller det större fondsparandet i Sverige. Vi har fyra stycken grundläggande invändningar mot denna lagstiftning. Vi menar att den här följdregleringen, liksom den i höstas, utgör exempel på nationellt för Sverige avvikande regleringar på ett område där kapitalet är lättrörligt och där vi alltid måste titta på hur andra närliggande länder har valt att bygga upp sitt regelverk. Att då införa avvikande nationella svenska regleringar hotar naturligtvis att leda till ett utflöde av arbetstillfällen, av möjligheter att starta nya finansiella verksamheter i Sverige. I förlängningen urholkar det möjligheterna för vanliga sparare att ha tillgång till olika alternativ att välja mellan. Det är också en kritik som jag vill rikta till mina goda vänner inom Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det blir ju inte så mycket bättre om man halvt reglerar detta, även om det är lite bättre. Men det är ju inte bra. Det är väl Erik Åsbrink, salig i åminnelse, som egentligen är pappa till de här regleringarna och som började att följa upp en folklig storm som fanns mot dessa avgifter. Det har lett till att hela diskussionen om detta med fondsparande har fokuserat för mycket på avgifterna. Viktigare för fondspararen, för den som följer utvecklingen, är naturligtvis värdetillväxten i fonderna. Den här lagregleringen, precis som den tidigare, fokuserar mycket just på vilka avgifter som betalas. Jag tror att vi därmed lite grann bidrar till en felsyn som småsparare kan få när det gäller vad de skall leta efter, vad som så att säga är framgångsfaktorn. Vi tycker också att det är märkligt att majoriteten har agerat med sådan skyndsamhet att man inte ens har respekterat de varningsflagg som har hissats för att år 2000-problematiken faktiskt kommer att sammanfalla med den här regleringen och att man från branschen därför önskade att detta skulle kunna skjutas upp något. Men det har man inte brytt sig om. Det är nu så bråttom att sådana hänsyn inte kan tas. Det finns en annan rätt grundläggande invändning, som borde ligga nära alla dem som i dag skall sjunga småspararnas lov. Det är att ställa sig frågan vem som egentligen gynnas av den här lagstiftningen. Då måste man ställa sig frågan vilka det är som betalar stora avgifter till fondsparbolagen. Man brukar ibland säga att vi har haft en väldig ökning av fondsparande i Sverige. Man brukar säga att hälften av svenskarna nu fondsparar. Det är naturligtvis för många svenskar ändå till ganska ringa belopp. De som har stora kapitalstockar i olika typer av fondsparande är fortfarande rätt få. Vi talar om promillenivå. Det är också de som de facto betalar några betydande avgifter till dessa bolag. Det är de som med den information som den här regleringen är tänkt att ge skall få större kunskap - det kan man ju diskutera om de inte redan har - om vilka avgifter de betalar. Vad blir då effekten? Jo, naturligtvis att de klagar och försöker få lägre avgifter, avgifter som dessa fondbolag i stället får flytta över till småsparare som kanske inte har samma anledning att ställa sig frågan om de har råd att betala dessa avgifter. Det blir i det här fallet som det ofta blir, en beskrivning i den offentliga debatten av vem man har gynnat. Men i verkligheten när lagstiftningen träder i kraft gynnar det andra krafter, kanske t.o.m. i motsats till det man har beskrivit. Vi noterar också att man har gått ett steg ytterligare i denna lagreglering eftersom man nu lagstiftar om att utländska fondförvaltare som vill träffa samarbetsavtal med Premiepensionsmyndigheten också måste bistå med den här kostnadsinformationen, som faktiskt inte fanns med tidigare i höstas. Det är alltså ytterligare lite värre denna gång än vad det var i höstas. För att sammanfatta tycker vi från moderata utgångspunkter alltså att det är olyckligt att vi har slagit in på den här vägen att försöka reglera och att använda konsumentpolitiska formuleringar för att skydda den här typen av regleringar. Vi menar att de i stället hotar en potentiellt mycket värdefull arbetssektor, den finansiella sektorn, och i förlängningen förutsättningarna för att spara och få värdetillväxt i olika sparformer i Sverige. Vi har därför yrkat avslag till den del av propositionen som handlar om det. Det kommer jag att markera i dag genom att vi yrkar bifall till reservation 1. Vi har dock ställt oss bakom det som fonden. Men som sagt, vi kommer att yrka bifall till reservation 1 och för tids vinnande avstå från de övriga reservationerna.

Fru talman! Vi anser att det är hög tid att vidga debatten om demokratin så att den också omfattar ekonomin. Vänsterpartiet vill bryta ned den ekonomiska maktkoncentrationen. Ägandeförhållanden är grundläggande för maktförhållandena i samhället. Socialt och politiskt sett beskriver kapitalägande i alla former maktförhållandet mellan lönearbete och kapital. Vänsterpartiet menar att löntagare och offentliga institutioner aktivt bör engagera sitt långsiktiga sparande i näringslivet och därigenom utveckla en mycket mer aktiv ägarroll än hittills. Vänsterpartiet välkomnar också den alltmer livliga debatten inom svensk och internationell arbetarrörelse om att organisera löntagarägandet i kollektiva former. Det gäller bl.a. LO:s engagemang i att hitta alternativ till de stora privatfondförvaltarna när löntagarna skall placera sina pensionspengar i det nya premiereservsystemet. Positiva inslag är regionala fonder som byggs upp i bl.a. Västsverige och Västerbotten. Vi anser att löntagarintresset är långsiktigt, och på det sättet blir det en bra motvikt till det ökade utrymmet för spekulativt kapital på aktiemarknaderna. Vi vill använda de gemensamma kapitalresurserna så att de kan bli viktiga redskap för att påverka företagens långsiktiga utveckling, och därmed kan de också bli ett strategiskt inslag i arbetet för ekonomisk demokrati. Det kan bidra till ökad stabilitet inom näringslivet när den nationella investeringsfonden kan kanalisera nödvändigt kapital till speciellt utsatta sektorer. Vid enkäter med företagare i de speciellt utsatta regionerna framträder mycket tydligt brister när det gäller riskkapitalförsörjningen. Det visar sig att större delen av det riskkapital som i dag finns på marknaden söker sig till storstäder och universitetsorter. Vi anser att dessa skulle behöva kompletteras med regionala fonder och börser för att garantera att alla regioner kan få tillgång till riskkapital. Vänsterpartiets viktigaste prioritering i samarbetet med den socialdemokratiska regeringen är att skapa förutsättningar för fler jobb. I finansplanen har målet satts att sysselsättningen skall öka till 80 % av arbetskraften år 2004. Vänsterpartiet anser att AP fondmedlen kan användas för att nå denna målsättning, detta bl.a. genom att förändra regelverket som styr AP-fondernas placeringar. Fru talman! Propositionen föreslår och finansutskottets majoritet ställer sig bakom, vad gäller fjärdesjätte AP-fondernas utlandsplaceringar, att en undantagsregel införs i avvaktan på resultatet av den översyn av AP-fondens organisation och placeringsregler som bedrivs i samarbete mellan de fem partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. Sedan 1997 pågår den här översynen. Vänsterpartiet anser att översynen omfattar mer än enbart genomförandet av det nya pensionssystemet, och därför borde det parlamentariska underlaget i utvärderingen utökas. Vi anser att alla partier skall vara med i översynsarbetet. Enligt pensionsöverenskommelsen kommer medel från AP-fonderna att överföras till staten. Motivet bakom dessa överföringar är att det nya pensionssystemet, som vad gäller finansieringsfrågor ännu är på utredningsstadiet, inte sägs behöva den stora buffert som AP-fonderna utgjort i det gamla systemet. För de närmaste åren föreslås att ca 45 miljarder kronor förs över från AP-fonderna till staten. Mycket talar för att dessa medel i huvudsak kommer att användas för att amortera av på statsskulden. Vänsterpartiet motsätter sig bestämt denna utveckling. Vi menar i stället att fondmedlen i större utsträckning borde utnyttjas för att befrämja löntagarnas kollektiva ägarengagemang och i näringspolitiska syften. Fru talman! Intresset för avkastningen av AP fondernas fondkapital har ökat under senare år. Pensionskapitalet uppgår till totalt 700 miljarder kronor. En sjätte AP-fond inrättades i juni 1996. Fonden omfattar drygt 10 miljarder kronor. Den skall framför allt göra placeringar i små och medelstora företag. Det finns anledning att utvärdera AP-fondernas verksamhet från närings och miljöpolitisk synpunkt. Speciellt gäller detta sjätte AP-fonden, eftersom det när den skulle inrättas uttalades krav på att styrelsen skulle ta hänsyn till miljöaspekter i sin verksamhet. Det sades också att skälet för att inrätta AP-fonden var att skapa goda förutsättningar för näringslivet i syfte att främja tillväxt och sysselsättning. I den senaste årsredovisningen har man inte tagit hänsyn till miljöaspekter eller till hur sysselsättningen har främjats, och det är beklagligt. Vi tycker att det här behövs en skärpning. Vi vill förstärka det sistnämnda syftet genom ett tilläggsdirektiv till AP fonden med ett klart uttalat mål för främjande av sysselsättningen. Det finns också anledning att se över de regler som styr AP-fondernas placeringar av pensionskapitalet. Enbart ca 70 miljarder eller knappt 10 % av fondernas tillgångar kan utnyttjas för aktieplaceringar. Vänsterpartiet har under en längre tid krävt att en större andel av AP-fondsmedlen skall kunna utnyttjas härför. Vi menar att den begränsningsregel som innebär att fjärde och femte AP-fonderna bara får äga upp till 10 % av aktierna i ett börsföretag bör avskaffas. Detta skulle gynna företagsklimatet, eftersom fondkapitalet blir ett arbetande kapital i förnuftiga investeringar i stället för att det skall användas i kostsamma spekulationsaffärer. Ägandet har stor betydelse för näringslivets utveckling. Vi ser ett pluralistiskt ägande som något som kan ge både dynamik och effektivitet. Med flera aktiva engagerade ägarintressen undviks såväl privata som offentliga monopol. Svenskt näringsliv behöver seriösa ägare med långsiktiga placeringshorisonter. Under senare år har utländska ägare och spekulativa intressen ökat sin ägarrepresentation i Sverige. Vi menar att det organiserade löntagarägandet och AP fonderna i samarbete kan spela viktiga roller både som riskkapitalförsörjare och som stabila och aktiva ägarintressen i svenskt näringsliv. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation 6 Fru talman! Historiskt har det statliga ägarengagemanget haft avgörande betydelse för det svenska näringslivets styrka. Dagens största svenska börsbolag är intimt förknippade med den offentliga sektorn och den statliga näringspolitiken. Samarbetet inom det militärteknologiska området har haft en stor betydelse för att utveckla spetsteknologi. Ericsson har till mycket stor del levt på samarbetet med det statliga telemonopolet. Astra bygger till stor del på en forskning som på ett avgörande sätt berott på en stark offentligt finansierad sjukvård. Det finns fler sådana exempel. Under 80-talet ansågs kommunerna och staten inte duga som ägare i näringslivet. Statliga företag ansågs präglade av byråkratisering och ovilja att ta ansvar. Berättigad kritik fanns när de offentligägda företagen imiterade det sämsta i de privata, dvs. när de satsade kortsiktigt och inte vågade formulera en egen långsiktig ägarstrategi. Det finns positiva tecken på en omprövning av synen på staten som ägare, i riktning mot en mer aktivistisk hållning. Trepartiöverenskommelsen om kärnkraftsavvecklingen bygger på att Vattenfall ges en sådan aktiv roll i omställningen. Demokratin i ekonomin och den ekonomiska politiken kan utvecklas. En viktig åtgärd vore t.ex. att låta Postgirot utvecklas till en bank. På det sättet skulle staten kunna bedriva ett aktivt ägande för att stärka näringslivet och öka den svenska sysselsättningen. På det här sättet kan också staten som aktiv ägare bli en förebild för ett kommunalt ägande. Vad gäller kommunala pensionsfonder måste det vara enklare för kommunerna att ha en insyn i vilka lokala företag som det kan vara värt att satsa på. Lokala fonder ger ett ökat riskkapital ute i kommunerna och kan på rätt sätt öka sysselsättningen. Alla regioner behöver sina marknadsplatser. Här menar vi att den lokala och regionala förankringen alltför lite uppmärksammats som en viktig beståndsdel i en lyckad företagsutveckling. Däremot måste man naturligtvis ha några slags regleringar, så att kommunerna inte kan satsa hur som helst på lokala företag eller så att kommuner inte pressas att satsa på rena förlustaffärer. Företag som genom sin lokala förankring även har en social dimension har i studier visat sig ha en betydande förmåga att överleva ekonomiska nedgångar och bli ekonomiskt lyckade. Vi vill att regeringen tillsätter en utredning om hur statsmakterna kan underlätta för kommuner, landsting och regionala självstyrelseorgan att engagera sitt pensionskapital och andra finansiella tillgångar i ett långsiktigt ägarengagemang.

Fru talman! Det har spekulerats i vilka ledamöter det växande Vänsterpartiet egentligen består av. I en tid när det gamla vpk hängt av k:et har vi ett läge där det förmodligen finns fler troende kommunister i denna kammare än tidigare. Det anförande som vi just har hört är ett typexempel på hur gamla kommunistiska slagdängor håller på att väckas till liv igen. Positionerna flyttas fram i långtgående krav på en politisk kommandoekonomi av det slag som nu Siv Holma har gjort sig till tolk för. Detta skulle man kunna bara låta passera utan kommentar, men nu råkar det vara regeringens stödben här i parlamentet som bl.a. talar för en mycket aktivistisk inriktning av den ekonomiska politiken. Det förtjänar en del kommentarer från andra partier här i dag. Låt mig bara anföra ett par invändningar mot den världsbild som här målas upp när det talas om ett pluralistiskt ägande som dock bara får innebära att olika offentliga institutioner skall bli mer aktiva. Det är oklart vem som då skall styra dessa institutioner. Förmodligen är det heltidsengagerade fackliga ombudsmän som skall fatta besluten. Vilka är det som har visat långsiktighet i ägandet på börsen? Det är naturligtvis inte stora institutioner utan vanliga småsparare - de småsparare som fortfarande har ork och kraft att spara i svenska bolag. Siv Holma pratar om att det har kommit in fler utländska ägare. Vad beror det på, Siv Holma? Vi har ju en lagstiftning som bokstavligt talat skänker ut svenska företag, eftersom den skattegynnar alla andra än just dem som privat äger svenska bolag. Det har varit väldigt trevligt för utlänningar att komma in utan den typ av överbeskattning som drabbar svenska privatpersoner och köpa ut gamla svenska kronjuveler. Vänsterpartiet tycker att utvecklingen är märklig men vill t.o.m. skärpa skatterna. Ni skulle alltså vilja driva på den här utvecklingen. Hur menar Siv Holma att vi skulle kunna få ett pluralistiskt ägande med förespråkande av den typ av högskattepolitik som Vänsterpartiet står för?
Fru talman! Det var en svada av Guds nåde som den moderata ledamoten riktade mot mig på grund av att jag i ett anförande har framhållit att jag vill att den ekonomiska demokratin ökas. Jag vill utöka den med förslag om användningen av det pensionskapital som löntagarna har arbetat ihop. Jag tycker att det är väldigt naturligt att de som har arbetat ihop detta kapital också skall få rätt att besluta om hur de pengarna skall placeras. Det är i demokratins namn också viktigt att man för olika syften skall kunna placera de pengar som man själv har arbetat ihop. Framför allt gäller det att skapa fler arbetstillfällen, en bättre miljö och möjligheter till överlevnad i Sverige oavsett om det gäller storstad eller landsbygd. Det system som moderaterna företräder innebär att alla problem löses genom att sänka skatterna och ge de fria marknadskrafterna fullständig frihet. Vi har sett vad det har skapat, nämligen precis motsatsen. Det har skapat massarbetslöshet, hög arbetslöshet i vårt land. Det har också ökat de sociala klyftorna och de regionala klyftorna. Det har också ökat klyftorna mellan män och kvinnor. Här försöker vi hitta en möjlig väg att öka demokratin, att komplettera den parlamentariska demokratin med demokrati även på det ekonomiska området. Det vore ansvarsfullt av moderaterna att inse att den möjligheten bör finnas.
Fru talman! Jag känner igen argumenten. Nu används de på en verklighet som inte passar med hur det var på 60 och 70-talen. Här talas det om att arbetarna själva borde få styra placeringarna av sina insparade pensionsmedel. Ja, alldeles utmärkt, Siv Holma. Varför stöder inte Vänsterpartiet det nya pensionssystem, som vi hoppas kunna sjösätta senare i år? Det är precis det som det nya pensionssystemet tillåter, dvs. att var och en får styra sina egna avsättningar. Det system som Siv Holma i dag har talat om, det gamla ATP-systemet, som i Sverige syns via den stora AP-fonden, har inte givit den möjligheten. Det enda inflytande Siv Holma vill dela ut är det inflytande som gives till heltidsanställda fackliga ombudsmän. Det är inga vanliga arbetare som kommer att styra över dessa pengar. Vänsterpartiet skulle ha stött den nya pensionsreformen, men det har man inte gjort. Det har man inte orkat, utan man har i stället hårt kritiserat den. Man fullföljer detta genom att säga att AP-fonden inte skall tas med, vilket vore naturligt i ett läge där det gamla systemet skall överges. I stället blir det en uppblåsning, aktivering och en styrning för olika politiska intressen. Där finns en grundläggande åsiktsskillnad mellan Vänsterpartiet och Moderaterna. Det är ingen nyhet. Det är rätt allvarligt att detta sägs av regeringens stödben i parlamentet. Är detta en grund för den politik som skall föras i Sveriges riksdag och som skall föra oss framåt till pluralism och ägande spritt på flera? Jag tillåter mig att ifrågasätta detta.
Fru talman! Skillnaden i synen på det nya pensionssystemet är att vi inte tycker att den demokrati Fredrik Reinfeldt talar om skapas. Det individualistiska systemet blir ett svagare system. Kollektiva fonder innebär att det blir en större styrka att kunna förändra och skapa förutsättningar för fler jobb regionalt sett. Av den anledningen har vi ställt oss negativa till pensionsöverenskommelsen. Vi tror inte på den demokratisyn moderaterna har. Vi tror att det finns fördelar att ha ett gemensamt solidariskt sätt att se på samhälleliga pengar. Det handlar inte om att det skall vara heltidsanställda fackliga förtroendevalda som skall fatta beslut, det handlar om demokrati. Demokrati handlar om att skapa förutsättningar för att det inte skall vara plånboken som skall vara avgörande för ditt inflytande på det ekonomiska området. Det handlar om människors lika värde, och det är den stora skillnaden mellan oss och moderaterna.

Fru talman! Ofta när man skrapar lite på ytan av ett ärende upptäcker man ideologiska skillnader. Nu när vi hörde Siv Holma behövde man inte skrapa. Här dyker fondsocialismen upp, och man bara anar en form av elitstyre, som egentligen inte är en elit utan är en typ av vänsterbetonad elit som skall ta sig in på marknaden via fonder och lagstiftning. Sådant vänder vi oss bestämt emot. Det ämne vi i huvudsak talar om gäller kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet. Det handlar om oss alla som enskilt skall spara till vår pension och om vi skall få bestämma över placeringar. Här finns också ideologiska skillnader. Man får skrapa lite för att hitta dem. Jag tänker på regeringens och stödpartiernas iver för att reglera - reglera för mycket enligt vår uppfattning - i otakt med övriga länder i EU. Jag tänker även på moderaternas uppfattning att en lagstiftning skulle vara onödig, eftersom marknaden förväntas utföra en självreglering. Fullt så optimistisk på marknaden, som består av enskilda personer, är inte vi. Vi kristdemokrater står för en social marknadsekonomi. Marknaden, med sina olika aktörer och olika styrkepositioner, behöver - som samhället och vi andra i övrigt - etiska ramar och öppenhet - man talar om transparens nu för tiden - för att kunna fungera bra. Placering i fonder blir en allt vanligare sparform. Det individuella pensionssparandet förväntas öka fondsparandet ytterligare. Därför är det angeläget med en förbättrad information om de kostnader som pensionssparinstituten och fondbolagen tar ut av spararna. Att lagstiftningen kompletteras kan ju tolkas som ett bevis på att marknaden inte har reglerat det hela själv. Det har rapporterats om detta i t.ex. Nu föreslås att enskilda pensionssparare som placerar sina sparade medel i värdepappersfonder skall få kostnadsinformation, som andra fondandelsägare. Det är egentligen inte så konstigt. Det gäller kostnader som pensionssparinstitutet tar ut i form av skatt och avgifter - skatten står de egentligen inte för - men som också tas ut av fondbolagen i form av förvaltningskostnader, courtage och andra transaktionskostnader. Till skillnad från regeringen menar vi kristdemokrater att den individuella kostnadsinformationen endast bör omfatta kostnader för förvaltning, förvaring och tillsyn, eftersom andra kostnader, t.ex. courtage, bör relateras till och redovisas tillsammans med den ekonomiska förvaltningen. Annars ges lätt en missvisande bild för den enskilde spararen. Enligt Finansinspektionens remissvar finns det dessutom inte någon enhetlig internationell definition av begreppet förvaltningskostnad. Kravet på redovisning av förvaltningskostnader skulle tvinga utländska fondförvaltare till en särskild redovisning för Premiepensionsmyndigheten. Det skulle kunna leda till att färre utländska fondförvaltare träffar samarbetsavtal med Premiepensionsmyndigheten. De föreslagna reglerna i regeringens proposition skulle också innebära konkurrensnackdelar för svenska institut om inte likvärdiga krav kan ställas via myndigheten. Problemen som jag har nämnt visar att lagstiftningen bör genomföras först på EU-nivå och inte först i Sverige. Lagförslaget riskerar att skapa helt onödiga konkurrensnackdelar för svenska företag samt tvinga hela eller delar av deras verksamhet ut ur landet. Om lagen för fondbolagen som antogs i höstas var inledningen, visar regeringen nu en viss konsistens att med kraft försöka exportera svenska fondbolag och pensionssparinstitut. Men det är ingen melodi för Sverige och för framtiden. Vi anser att det är viktigt med såväl konkurrensneutralitet mellan olika sparformer i Sverige som konkurrensneutralitet mellan länder inom och utom EU. Låt oss då börja i EU. Ibland undrar jag om regeringen och socialdemokraterna med stödpartier har förstått vikten av en harmonisering inom EU, att vi går i samma takt. Det EU-direktiv som gäller för kollektivt sparande i värdepappersfonder står dessutom inför en förändring. Det räcker att kontakta Finansinspektionen så får man höra att krav ställs på EU-nivå om kostnadsinformation till fondandelsägare och fondsparare. Det är inte bara fråga om diskussioner, utan även förarbeten pågår. Kristdemokraternas linje är en logisk följd av vårt tidigare ställningstagande angående fondandelsägare. När utskottsmajoriteten i utskottsbetänkandet försöker bemöta våra argument med att hänvisa till gällande lagstiftning för fondbolagen, som togs i höstas, är det bara en formell argumentering och har ingenting med innehållet att göra. Om vårt förslag skulle gå igenom får vi naturligtvis göra en motsvarande ändring för fondbolagen. I den proposition som vi nu diskuterar föreslår regeringen dessutom att lagen skall träda i kraft den 1 juli 1999. Det innebär att andelsägarna kommer att få sin information för första gången under år 2000. Svenska Fondhandlarföreningen, påpekar att en nödvändig utveckling av datasystem för informationsgivning till fondandelsägarna försvåras av att problemen kring millennieskiftet redan tar och kommer att ta omfattande resurser i anspråk. Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att när riksdagens majoritet nu inte vill samordna med övriga länder i EU anser vi att lagen oavsett tappning bör träda i kraft först den 1 januari 2000. För oss kristdemokrater är det egentligen obegripligt att regeringen och riksdagens majoritet inte vill visa så många viktiga remissinstanser den gesten, med tanke på att problemen med millennieskiftet är så pass stora, att vänta ett halvår eller ett år med den här lagstiftningen. Det vill regeringen inte göra, trots att remissinstanserna har sagt att de här problemen kan bli riktigt stora. Det är för mig svårbegripligt.

Fru talman! Det här betänkandet handlar framför allt om information till dem som pensionssparar i fond individuellt. Den fråga som Siv Holma började med att ta upp, om våra statliga och kommunala pensioner, berör i och för sig också just det synsättet på individuellt pensionssparande. Vad Siv Holma säger är att det pensionskapital som människor själva har arbetat ihop skall de också få bestämma om själva. Det är ju därför som vi tycker att det är viktigt att det finns många olika möjligheter till individuellt pensionssparande. Det är därför vi tycker att det skall finnas en individuell premiereserv i det allmänna pensionssystemet. Vi drar uppenbarligen helt olika slutsatser från liberalt håll och från vänsterhåll om hur man skall se på vad detta att bestämma själv är. Vänsterpartiet vill uppenbarligen att staten, kommunalråden och fackpamparna skall bestämma när man bestämmer själv. Det är faktiskt något helt annat än att bestämma själv. I sitt fortsatta resonemang kallar Siv Holma det här för samhälleliga pengar, som inte alls är några egna sparpengar utan uppenbarligen kollektiva pengar som inte är ens egna. Om de inte är ens egna faller ju hela resonemanget. Vi har verkligen helt olika syn på det här. Vi i Folkpartiet, som sedan århundraden står för en marknadsekonomi som fungerar och där individerna sätts i centrum och har beslutanderätten på marknaden, tycker också att det måste vara självklart att staten är den som är domare och som sätter reglerna på marknaden. Då är det olämpligt att staten också är en spelare i det spelet. Det fungerar inte särskilt väl.

I själva verket anser vi att det skall vara precis tvärtom. Adam Smith påpekade redan i sitt stora verk Wealth of Nations 1776 att konsumtionen är meningen och målet med all produktion och att producenternas intressen skall tillgodoses endast i den mån det är nödvändigt för att tillgodose konsumenternas intressen. Det är politikernas uppgift att se till att marknaden fungerar på just det här sättet. Då måste man skapa förutsättningar för en sund marknad, bl.a. med fritt in och utträde och med en god information. En god information för konsumenterna är nödvändig för att det skall vara konsumenterna som har makten på marknaden. När det gäller enskilda konsumenter har vi ofta i modern tid under 1900-talet tyckt att reglering av marknader och en förmyndarmentalitet skulle vara det bästa sättet att tillgodose konsumenternas intressen. För oss liberaler är det naturligtvis helt fel. Vi individer och konsumenter kan ju bestämma själva både vilken korv vi skall köpa till middag och var vi skall spara våra pensionspengar. Men det förutsätter att vi på ett bekvämt sätt har tillgång till bra och korrekt information. Det är i det sammanhanget det här skall ses. Vi tycker att det är mycket viktigt att vi får en väl fungerande konkurrens även på det här sparområdet, så att det kommer in många nya aktörer. Så är det inte i dag, utan det är fortfarande fåtalskonkurrens. Vi ser också att den information som människor behöver för att kunna välja hur man skall placera sina sparpengar inte fungerar fullt ut. Därför finns det ett mycket starkt motiv för en offentlig reglering, att människor skall kunna få en information om vilka avgifter man betalar. Det har inte kommit fram på annat sätt. Vad regeringen nu gör är, som vanligt, att överreglera detta och reglera fram en information som inte är helt relevant och som dessutom blir svår att jämföra med utlandsbaserade fonder, som går efter andra regler. Därmed är det inte i konsumenternas intresse att sätta upp sådana regler som regeringen och dess stödpartier nu försöker driva igenom. Det är mycket viktigt att man kan se vilka avgifter man betalar, men det är inte korrekt och inte relevant att sätta samman dem med courtage och andra kostnader som är till för förvaltningen av fonden. Där skall man i stället se på avkastningen och räkna av de kostnaderna mot den avkastning som det blir. Vad som behövs är alltså en korrekt och jämförbar information om förvaltningskostnaderna. Fru talman! Jag vill också påpeka att det med tanke på hur det ser ut på många ställen inför millennieskiftet kan ta en ände med förskräckelse om man tvingar fram ett sådant här regelverk redan till den 1 juli. Det vore bättre att vänta till efter millennieskiftet. Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Det var en intressant skillnad i vår syn på demokrati som Karin Pilsäter tog upp. Hon menade att demokrati bara kan bedrivas utifrån ett individuellt perspektiv. Så fort människor sluter sig samman i t.ex. en fackförening finns det inte demokrati, och om man har någon form av kommunal pensionsfond finns det inte ett demokratiskt perspektiv. Folkpartiet så negativt på kommunalt ägande, att det skulle vara sämre än privat ägande, t.ex. när det gäller bostadsföretag? Det finns ju mycket mer insyn i kommunala företag, på grund av att de är kommunala, än i t.ex. ett privat företag. När det gäller demokratiaspekten, kan Karin Pilsäter då tänka sig att arbeta för att få samma transparens eller insyn i de privata företagen som finns i kommunala företag? På vilket sätt vill Karin Pilsäter öka demokratin i den privata sektorn, som egentligen har den ekonomiska makten?
Fru talman! Det är uppenbart att vi har helt olika syn på individen, på marknadsekonomin och på demokratin. Vi har aldrig sagt att demokrati skall vara individuell. Vi har en demokrati i vårt land. Liberaler har världen över varit de som har kämpat kanske allra hårdast för att vi skall ha demokratiska statsskick i vårt land och i andra länder. Men det betyder inte att varje beslut skall fattas i den formen. De beslut vi skall ta i Sveriges riksdag skall vara beslut som gäller sådant som vi måste besluta gemensamt och som blir bäst om vi beslutar gemensamt. Sedan har vi liberaler en helt annan syn än ni i Vänsterpartiet på vilka beslut som skall fattas gemensamt. Den bästa makten över ekonomin får man inte genom att socialisera ekonomin och föra in den i de demokratiskt valda organen, utan den bästa makten över ekonomin får vi genom att stärka marknadsekonomin. Där styr vi konsumenter genom god information och genomskinlighet vad det gäller besluten. Vi styr genom att besluta oss för att köpa eller för att icke köpa. Det är så vi styr över marknadsekonomin. Det är självklart att vi inte skall ha samma insyn i alla sammanhang. Ibland är det politiska beslut. De skall vara genomskinliga, och medborgarna skall ha full insyn. Det är därför vi är så starka motståndare till kommunala bolag. Medborgarna i kommunen - för den delen medborgarna i staten när det gäller de statliga bolagen - har inte samma insyn i bolagsverksamhet som man har i verksamhet som är bedriven i förvaltningsform och som beslutas i kommunfullmäktige eller Sveriges riksdag. Det är det som är skillnaden. Ert problem är att ni inte kan skilja på politik och ekonomi utan vill blanda ihop dessa i en socialisering av ekonomin. Det är vi motståndare till. Det är snarare ni som skall förklara vilken grundsyn ni har när det gäller vilket ekonomiskt system vi skall ha i detta land.
Fru talman! Det ekonomiska system vi har, det har vi. Vi är för ett pluralistiskt ägande. Men vi vill inte lämna de fria marknadskrafterna fullständigt fria, därför att det i dag finns en ojämlikhet. Det handlar inte bara om att vi som konsumenter skall ha information. Det handlar också om att konsumenterna har olika tjocklek på plånböckerna. Vi vill ha ett mer jämlikt förhållande. Därför vill vi också ge dem som har arbetat ihop pensionspengar makten över hur de skall placeras. Det tycker jag är en väldigt viktig demokratiaspekt som jag är förvånad över att Folkpartiet med sin historiska liberala demokratikamp inte kan ställa sig bakom. Jag blir förvånad över att kommunala och statliga företag skall säljas ut till varje pris. Därmed minskar också insynen. Det är faktiskt det som händer. Det är skillnad mellan den insyn man kan ha i ett kommunalt eller statligt sammanhang och den insyn man kan ha i ett privat sammanhang. Här borde det finnas en lite mer nyanserad bild även från Folkpartiets sida.
Fru talman! Tjockleken på människors plånböcker är förvisso olika. Det är klart att den som har mycket pengar kan köpa mer saker och bestämma mer i sin vardag än den som har lite pengar, men detta kan man inte förändra genom att socialisera näringslivet. Det är snarast tvärtom. Alla exempel som finns - det har prövats antingen i full skala av era systerpartier runtom i världen eller i liten skala i form av enskilda kommunala och statliga företag - visar att detta bara leder till sämre ekonomi. Fråga dem som bor i Haninge om de tyckte att det var bra att man bedrev bostadsföretag med stora underskott, så att de som bor där har fått betala jättemycket pengar för att få det på fötter igen. Det är klart att det är negativt. Det ger de människor som nu har fått betala ett högt ekonomiskt pris mindre att säga till om. Vi är för marknadsekonomi. Kring en fungerande marknadsekonomi måste det finnas ett starkt regelverk, så att man skyddar konsumenterna och miljön, och så att man ser till att ingångna avtal hålls, osv. Det är det som är statens uppgift. Staten skall sätta upp reglerna och vara domare, men staten skall inte också vara medspelare på planen. Det blir ett sämre resultat. Staten är inte bäst på att driva sådan verksamhet. Staten är den rätta instansen för att sätta upp reglerna runtomkring. Ni blandar ihop alla dessa kort. Om man tycker att det är viktigt att de människor som har lite pengar och därmed få möjligheter att bestämma över sin vardag skall få en bättre ekonomi kan jag försäkra er att man måste se till att marknadsekonomin kan fungera så bra som möjligt. Då kan dessa människor få bättre betalt och slippa betala fullt så mycket i skatt som de gör i dag, och då får de mer att säga till om. Det sker inte när man förstatligar verksamheter och kör dem i botten.

Fru talman! Var och en bör få styra sina egna avsättningar, sade Fredrik Reinfeldt. Det låter väldigt vackert. Men om var och en skall kunna ha denna frihet är det rimligt att man också får tillgång till information och kan jämföra kostnaden mellan olika fonder. Logiken i det resonemanget var väl inte helt knivskarp. Den 25 november i fjol beslutade vi här i riksdagen att en bestämmelse om s.k. individuell kostnadsinformation skulle införas i lagen om värdepappersfonder. Nu skall vi ta ställning till ett kompletterande förslag, nämligen att också individuella pensionssparare som placerar sina sparmedel i värdepappersfonder skall få samma information som andra fondandelsägare. Dagens beslut är alltså en logisk uppföljning av det tidigare riksdagsbeslutet. Det borde, liksom vid andra slags tjänster, vara en självklarhet att fondsparare får samma information om vad den tjänst han eller hon köpt kostar. Det handlar alltså ytterst om att stärka konsumentintresset. Det gäller inte minst mot bakgrund av den snabba utveckling som denna typ av sparande genomgått. Bara under de tre senaste åren har hushållens direkta innehav av fondandelar ökat från 125 miljarder till ca 270 miljarder. Därtill skall läggas de fondandelar hushållen äger indirekt t.ex. genom sparande i försäkringar. Det handlar faktiskt om en dramatiskt växande marknad av konsumenttjänster. Det är viktigt att de som sparar i det individuella pensionssystemet får samma kostnadsinformation som andra fondsparare. Denna sparform är ett viktigt alternativ till annat bundet pensionssparande. När Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna nu beklagar sig över vilken betungande börda det skulle vara om fondbolagen skulle åläggas en något utvidgad informationsskyldighet kan jag konstatera att bolagen visar en synnerligen god lönsamhet. Förvaltningsavgifterna är mycket höga och i vissa fall t.o.m. oskäliga, eftersom de i många fall bara delvis går till förvaltning. En undersökning visar att inget av marknadens fyra största fondbolag avsätter mer än 20 % av förvaltningsavgifterna till ren förvaltning. Resten går till marknadsföring, vinst och bidrag till bankkontor. I reservation 1 yrkar moderaterna avslag på propositionen och framhåller bl.a. att småsparare i allmänhet inte har den minsta nytta av att kunna jämföra förvaltningskostnader mellan olika fondbolag. En god kostnadsinformation torde bidra till att spararen bättre kan bedöma värdet av den tjänst som köps och göra effektiva val vad gäller sitt sparande. Kostnadsinformation är lika viktig för stora som små sparare. Även om sparandet avser små belopp sker det ofta regelbundet under en längre tid och i fråga om individuellt pensionssparande ända fram till pensionsåldern. För den enskilde spararen kan det sammantaget vara fråga om avsevärda kostnader. Om jag skall sätta den enskilde spararen i fokus - något som moderaterna brukar framhålla som sin paradgren - kan jag säga att denne i många fall genom orimlig avgiftssättning har fått se en fjärdedel av sitt nysparande försvinna i avgifter. Så var det med värnandet om individen i detta fall. Det kan knappast heller tas för givet att tillhandahållandet av individuell kostnadsinformation i sig skulle behöva innebära någon konkurrensnackdel för svenska fondbolag. Vid valet av förvaltare torde det för den enskilde spararen snarast vara en fördel att kostnaderna redovisas på ett tydligt sätt. I reservation 2 visar kristdemokraterna verkligen de obotfärdigas förhinder när de skriver att de anser att den aktuella lagstiftningen först bör genomföras på EU-nivå och därefter i Sverige. Det ligger verkligen, Per Landgren, i konsumenternas intresse att en lagreglering genomförs så snart som möjligt. Har man uppfattat EU-medlemskapet som att vi hela tiden skall vänta och se? Vi kan faktiskt gå före, och vi driver den här frågan från svensk sida inom EU. Men dessa förhandlingar har ännu inte kommit så långt, och det skulle dra ut alltför länge på tiden om vi skulle avvakta ett EU-ställningstagande. Vi har fattat ett riksdagsbeslut som nu omfattar alla fondsparare utom den växande grupp som sparar i individuellt pensionssparande. Vad är det för logik i det? Varför skall inte den gruppen ha samma möjlighet? Jag tycker verkligen inte att det här handlar om att man värnar konsumenten, och det har inte heller särskilt mycket med social marknadsekonomi att göra. Jag tycker att den här debatten har spårat ur i vissa avseenden. Vi kan kanske ta upp det här vid ett annat tillfälle. Men det finns definitivt inget skäl att vänta. Med den här reservationen ligger faktiskt Kristdemokraterna mycket nära Moderaterna. Den här gången märkte jag en tendens till att Per Landgren fjärmade sig. Men Per Landgren är annars den som står för ett klassiskt uttalande i Sveriges riksdag som fälls i finansutskottet. När moderaterna har reserverat sig säger Per Landgren ofta: Vi hakar på. Det är faktiskt vad man har gjort också i den här frågan. Man har hakat på genom att man inte nu vågar göra det här ställningstagandet till förmån för den enskilde konsumenten. I reservation 3, som Kristdemokraterna och Folkpartiet står bakom, försöker man också först säga att man är positiv och inte så negativ som Moderaterna. Men det gäller bara till en viss del. Man säger: hit men inte längre. Det är väsentligt att konsumenterna får information om den totala kostnadsbilden. Annars kan informationen inte användas som underlag vid en jämförelse med andra sparformer. Reservation 4 handlar om ikraftträdandet. Bakom den står också Kristdemokraterna och Folkpartiet. Det är samma sak här. Det handlar om den obotfärdiges förhinder. Det skall vara kostnadsinformation men bara när det gäller en liten del och inte just nu. Man skall vänta lite. Riksdagen har redan beslutat att bestämmelserna om kostnadsinformation för vanliga fondsparare skall träda i kraft den 1 juli 1999. Det är lämpligt att dessa lagändringar träder i kraft samtidigt. Det ligger logik också i detta. Reservation 5, som Kristdemokraterna och Moderaterna står bakom, gäller fondbolagens information till Premiepensionsmyndigheten. Det är angeläget att kraven för att träffa avtal med PPM så långt som möjligt är konkurrensneutrala för svenska och utländska fondförvaltare. Konsumenterna bör givetvis ha samma rättigheter till information, oavsett om de väljer att spara i en svensk eller i en utländsk fond. Vänsterpartiet har reservationerna 6 och 7. När det gäller fjärde-sjätte AP-fondernas utlandsplaceringar för Siv Holma fram mycket viktiga argument när det gäller näringspolitiska aspekter och ekonomisk demokrati, men de ligger faktiskt i periferin av det här ämnet. Jag återkommer gärna och tar upp den diskussionen där den hör hemma. Vad det här handlar om är att vi har en fempartiuppgörelse. Socialdemokraterna står fast vid de uppgörelser som har ingåtts.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

Fru talman! På känt maner företräder Bengt Silfverstrand åsikten att det som riksdagen inte har fattat beslut om inte finns; det som inte finns i dag är information om hur stora kostnader som är kopplade till fondsparande. Jag vet inte om Bengt Silfverstrand tillhör den halva av befolkningen som redan har sparmedel i olika former av värdepappersfonder. Om han gör det skulle han veta att det redan i dag finns betydande information om de kostnader som är förknippade med sparande. Det har dessutom utvecklats en helt ny nisch när det gäller detta. Kvällstidningar och morgontidningar har bilagor, i form av tidningar, där man berättar hur olika fonder belastas med olika typer av kostnader. Och man bedömer också den totala värdetillväxten på sparandet, vilket jag tog upp i mitt inledningsanförande. Vår invändning i dag handlar om att vi nu inför en nationell avvikande reglering. Med tvingande verkan påförs detta dem som agerar på den svenska marknaden i ett läge när inte samma krav påförs utländska aktörer. Vi menar att det finns en risk att det inte blir den konkurrens som skulle behövas. Det här är ju också en klassisk konflikt mellan högern och vänstern. Vi ser, vilket Bengt Silfverstrand också påpekade, naturligtvis en god lönsamhet i en bransch som har vuxit snabbt på några få år. Vänsterideologer vill lösa det här via olika former av regleringar. Jag tror mer på konkurrensens inverkan, men då behövs det fler aktörer. Då skall vi inte skapa regelverk som hindrar fler aktörer från att komma fram. Vi menar att dagens beslut är ett litet bidrag till den lista som blir allt längre och som gör att inte fler aktörer etableras.
Fru talman! Nu försöker Fredrik Reinfeldt att kringgå hela diskussionen om vikten av ett individuellt sparande, som vi ser växer. De enskilda spararna är i ett klart underläge gentemot fondbolagen om de inte får tillgång till relevant information. Därmed kan de inte avgöra vilken fond som det är mest fördelaktigt att placera i. Fredrik Reinfeldt säger att detta inte skulle gälla utländska bolag. Jag har samma argument som jag tidigare framförde gentemot Kristdemokraterna och Per Landgren: Vi kan gå före. Andra kommer snarare att följa efter när den här möjligheten finns. Det är också viktigt att höra hur folk uppfattar det här. Hur uppfattar de individuella fondspararna sin situation? Vem är det egentligen som har stöd för sin uppfattning när det gäller frågan om vi skall genomföra den här kompletteringen, som det nu handlar om? Det gäller en viss grupp som är kvar. Vi har ju redan fattat ett riksdagsbeslut, Fredrik Reinfeldt, även om ni inte gillar det. Men det framstår ju ännu klarare nu att ni diskriminerar en minoritet. Det är förvisso en minoritet men en ganska stor. I en undersökning som gjordes visade det sig att 70 % av 1 550 tillfrågade fondsparare inte visste hur stor deras avgift till fondbolagen var. Sex av tio fondsparare efterlyste därför en specifikation av avgiften i kronor och ören. Lyssna på rörelserna i folkdjupet, Fredrik Reinfeldt!
Fru talman! Även här dyker denna felsyn upp, nämligen att det enda som avgör vilken fond man skall spara i är avgifternas storlek. Jag menar att Sveriges riksdag inte bör ägna sig åt att försöka få den synen etablerad. Det är av betydligt större vikt vilken total värdetillväxt de olika sparalternativen har. En fondförvaltare som har lite högre avgifter kan använda dessa högre avgifter till att skaffa sig tillräcklig kompetens för att faktiskt åstadkomma en större avkastning på kapitalet. Den kan då t.o.m. vara bättre för den enskilde småspararen än den som går fram med låga avgifter. Vi sänder signaler när vi stiftar lag. Bengt Silfverstrand har i dag sänt tydliga signaler om att det bara är avgifterna som gäller. Jag menar att det i grunden är en felsyn. Dessutom finns den här informationen tillgänglig. Det har t.o.m. utvecklats till ett stort folknöje att följa de olika rankingar som finns när det gäller att se hur duktiga fonderna är och vilka kostnader som de facto belastar. I dag försöker vi följa efter lite i efterhand och visa beslutskraft. Men då missriktar vi ofta denna beslutskraft så att vi skapar nationella särartsregler som i stället leder till att andra som skulle kunna komma fram, t.ex. utländska aktörer och sådana som funderar på att starta verksamhet, faktiskt avstår från det. Jag har flera gånger påpekat att detta inte är det stora klivet. Det togs ett större kliv i höstas som vi mycket riktigt var emot. Det finns också en lång rad andra faktorer som bidrar till denna bild, inte minst de skatter som vi lägger på sparande i Sverige. Men vi behöver ju inte göra mer för att förvärra situationen. Vi borde föra en diskussion i den här kammaren om hur vi skall få fler jobb inom den finansiella sektorn, om hur vi skall uppmuntra fler alternativ för svenska småsparare, som ju faktiskt sedan början av 1990 talet har visat ett stort intresse för att spara. I morse hördes signaler om att vi ånyo börjar konsumera för lånade pengar, men vi bör uppmuntra sparande, och det är det som det här i grunden handlar om.
Fru talman! Förvisso, Fredrik Reinfeldt, är det inte bara avgiften det gäller. Men jag förmodar att Fredrik Reinfeldt fäster vikt vid vad han betalar för en vara och också vid vilken avgift som gäller för andra typer av tjänster. Då är det helt rimligt att konsumenten också för den här typen av tjänster, i synnerhet som det är en växande marknad som attraherar fler och fler individer, får en fullgod och fullständig information om vilken kostnad den tjänsten betingar. Här har moderaterna delat in spararna, pratar om storsparare och system med rabatter som om småspararna inte skulle vara så viktiga i samhället. Snarare är det väl tvärtom. Småspararna är och kommer även fortsättningsvis att vara viktiga för fondbolagen, inte minst på grund av premiepensionssystemet och det individuella pensionssparandet. En förbättrad kostnadsinformation får till följd att småspararna blir mer medvetna och lättare kan undvika fonder med rabattsystem för stora sparare.
Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservation 2, en av dem som Bengt Silfverstrand uppenbarligen inte alls har förstått innebörden av. Jag skulle ha valt en helt annan strategi i den svåra uppgift som Silfverstrand har att försvara ett valhänt och ganska klumpigt ingrepp i den finansiella sektorn genom lagstiftningsinstrumentet. Nu framställer Silfverstrand det som att det är någon typ av handlingskraft i Sverige, att vi går före, när vi i stället skapar konkurrensnackdelar och försvårar för företag och nya jobb inom en expanderande sektor. I stället skulle jag ha valt att betona kostnadsinformationen som en konkurrensfördel, som skulle kunna attrahera fler småsparare. Men Silfverstrand väljer att framställa den svenska styrkan här på hemmaplan, när det kanske snarare kan tolkas som så att den svenska regeringen inte alls klarar av att driva frågorna tufft och rejält nere på kontinentala Europa för att undvika de konstiga effekter som ett sådant här okänsligt användande av lagstiftningsinstrumentet ändå innebär. Jag skulle vilja lägga till ytterligare några saker. Jag tycker att det är en okänslig hantering av remissinstanserna, som är ganska svårbegriplig, såväl vad gäller konkurrenssituationen som vad gäller millennieproblematiken. Jag fattar inte detta. Sedan skulle jag vilja höra Bengt Silfverstrands kommentar till Siv Holmas fondsocialism. Det är ändå en väldigt viktig samarbetspartner som har lagt fram ett program om hur AP-fonderna skulle kunna användas.
Fru talman! I den operettliknande debatt som både Pilsäter och Reinfeldt försökte föra om "från fondsocialism till social marknadsekonomi" tänker jag definitivt inte delta i i dag. Däremot skall jag kommentera Per Landgrens reservation 2 en gång till och förtydliga. Å ena sidan var Per Landgren i sitt inledningsanförande mån om att framhålla hur viktigt det var att alla typer av fondsparare får relevant kostnadsinformation. Å andra sidan lägger han nu ned all kraft han kan på att prata om okänslighet från den svenska regeringens och riksdagsmajoritetens sida för att man vill gå före och se till att också de som sparar individuellt i pensionssparande får tillgång till samma information om sitt sparande som alla andra typer av fondsparare får såsom vi fattade beslut om i november i fjol. Det ligger faktiskt, Per Landgren, i konsumenternas intresse att den lagregleringen genomförs så snart som möjligt. De stora kostnader för fondbolagen som det nu skulle vara fråga om handlar om initialkostnader för dessa bolag. När beslutet genomförts har man konkurrensneutralitet, och då är alla sparare oavsett vilken typ av sparande de deltar i med på lika villkor.
Fru talman! Det ligger i fondspararnas intresse att få information. Det är helt klart, men det skall inte ske till förfång för samma fondsparare genom att de svenska företagen drabbas negativt och att det är konkurrensnackdelar som gör att kanske utbudet och alternativen minskar. Bengt Silfverstrands resonemang är kontraproduktivt.
Fru talman! Det är ett ännu märkligare uttalande. Det finns det definitivt inte någon anledning till. Vad har Per Landgren för grund? Har utvecklingen på det här området gestaltat sig så att man kan säga att det här skulle innebära någon konkurrensnackdel? Vid valet av förvaltare tror jag att det för den enskilde spararen snarast är en fördel att kostnaderna redovisas på ett tydligt sätt så att man kan avgöra vilken typ av fond man vill sätta sitt sparande i.

Fru talman! Åhörare och ledamöter! För Centerpartiet är utgångspunkten alltid den enskilda människan och varje persons möjlighet att skapa sig ett bra liv och hög livskvalitet. Det innebär att vi tror på den fria marknaden men att den fria marknaden måste kompletteras med regler som skyddar enskilda människor från att utsättas för oegentligheter. Därmed tycker vi att de konsumenträttsliga reglerna och konsumentskyddet är väldigt viktiga. Siv Holma från Vänsterpartiet hade en lång diskussion runt en del av det som utskottsbetänkandet innehåller. Bl.a. pratade hon om hur AP-fonderna, den fjärde t.o.m. den sjätte AP-fonden, skall användas. Vänsterpartiet har i sin reservation sagt att AP fonderna i större utsträckning bör utnyttjas för att befrämja löntagarnas kollektiva ägarengagemang. Samtidigt säger hon i sitt anförande att man är för ett pluralistiskt ägande. De två sakerna går inte ihop över huvud taget. Pluralism betyder mångfald. Om man organiserar den svenska ekonomin i stora fonder är det på pluralismens bekostnad. Det tar ut mångfalden i ekonomin. Efter det säger hon att de som arbetar ihop pensionspengar skall ha makten över pengarnas placering. Ja visst, det är jätteviktigt. Men vilken löntagare av mina vänner som kanske arbetar på Gusums Bruk eller någon annanstans känner att de har makt över AP-fonderna? Jag tror att det blir svårt att hitta någon enskild löntagare som känner sig ha makt över AP fonderna och hur de placerar pengarna. Det där svär helt och hållet emot vad vi i Centerpartiet står för. Vi anser att det som Siv Holma ger uttryck för här, den fondsocialism som kommer fram i anförandet, är mycket farligt för det här landet, för ekonomin och för den enskilde löntagaren. En annan del av betänkandet handlar om förbättrad kostnadsinformation för fondsparare. För oss i Centerpartiet är det, som jag började med, viktigt med den enskilda människan och den utgångspunkten. Våra framtida pensioner är mycket viktiga för alla. Många svenskar kommer att leva både 20 och 30 år eller mer efter sin pensionsdag. Pensionsnivån avgör helt hur livskvaliteten blir, vilken bostad man kan bo i, vilken mat man kan handla, om man kan betala sin tandläkarräkning, sin medicin och kanske bil eller buss för att hälsa på vänner eller barnbarn. I dagarna kommer de röda pensionskuverten. De dimper ned i brevlådan och väcker ibland förvåning men hos många fler stor förskräckelse när de ser hur låga pensionsbeloppen blir. Det är många som arbetar t.ex. inom vården och som i detta brev ser den summa som de kommer att få om de pensionerar sig vid 65 års ålder. Det handlar om kanske 3 000 kr i månaden. Och det är inte lätt att överleva på en sådan summa. Det blir en tankeställare hur lite pengar som faktiskt kommer att betalas ut. Fru talman! Därför är det extra viktigt att alla svenskar vet att deras pensionsmedel förvaltas rätt och vad kostnaden för denna förvaltning är. Därför är det bra med den föreslagna lagändringen som förslås träda i kraft i år, där även pensionssparare inom premiepensionssystemet får en kostnadsinformation som är likvärdig den som man får om man sparar i värdepappersfonder. Det är också värdefullt att informationen från de båda systemen ser likadan ut för att spararen och den blivande pensionären skall kunna värdera de olika fonderna och kunna jämföra dem med varandra. Här ingår uppgifter om placeringar och kostnader för placeringar, redovisning för hur kapitalet förvaltas och uppgifter om avgifter som dragits från kontot under året. Det är väldigt bra att lagförslaget säkerställer att pensionsspararen får denna individuella information om dessa faktum och inte bara en klumpinformation som vi annars hade riskerat. Moderaterna anser att lagförslaget skulle få sparkapital att lämna Sverige. Jag tror tvärtom, eftersom det är värdefullt för spararna att få denna information, och därför kommer de att välja de fonder som faktiskt är redovisade på detta sätt. Erik Arthur Egervärn och Ola Sundell från Jämtland har motionerat om undantag från reglerna för en liten aktiesparklubb som heter Kraft i Jämtlands län. Syftet med denna klubb är att genom aktieköp särskilt gynna utvecklingen av riskkapital och arbetstillfällen och därmed företagsamhet i Jämtland. Sådana privata initiativ finns det inte många av i Sverige. I de områden i världen som har en god tillväxt finns det däremot gott om privat riskkapital. Alla privata initiativ som liksom detta med aktiesparklubben Kraft kommer till stånd är bra. Jag är därför glad över att utskottet har kunnat hitta en majoritet för att frågan om förenklade regler för regionala fonder skall ingå i det nya utredningsuppdraget som förbereds inom Finansdepartementet för att förnya fondlagstiftningen, bl.a. Fru talman! Centerpartiet har alltid värnat om konsumentens ställning, och konsumentupplysning om pensionssparande är mycket viktigt för den enskilde konsumenten. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag skulle gärna vilja bemöta Centerpartiets demokratisyn när det gäller att även demokratisera den ekonomiska makten. Tydligen utgår då Centerpartiet från att vi inte behöver öka demokratin inom denna sfär, ekonomin. Då kan man fråga sig vad alternativet är. Om löntagarna inte skall få bestämma över hur pengarna skall placeras, vem är det då som bestämmer? Vem är det som i dag bestämmer? De förslag som jag talade för innebär faktiskt att man ökar möjligheterna för de människor som har sparat ihop pensionskapitalet så att de får bestämma hur de pengarna skall användas, t.ex. till någonting som jag har förstått att Centerpartiet vurmar för, nämligen regionalpolitiken och att landsbygden också skall få möjligheter att överleva så att inte allting går till storstadsregionerna. Här finns ju möjlighet att använda regionala fonder på ett sådant sätt att man minskar skillnaderna mellan en överbefolkad storstadsregion och en avfolkad landsbygdsregion.
Fru talman! Ja, Siv Holma, det är alldeles riktigt att vi jobbar jättehårt för att vi skall ha tillväxt i hela landet och för att människor skall kunna bo kvar där de faktiskt vill bo och faktiskt också för att öka den ekonomiska demokratin. Men det som Vänsterpartiet har skrivit i denna reservation är ju att AP-fonderna, pensionspengarna, skall användas - man använder t.o.m. ordet utnyttjas - för att befrämja löntagarnas kollektiva ägarengagemang. Man vill alltså använda vanligt folks pensionsmedel, som är fonderade för att garantera deras ålderdom, som ett politiskt spjutspetsinstrument. Det är det som jag tycker är fel.
Fru talman!

Då kan de placera de pengar som de faktiskt har på ett sådant sätt att vi får tillväxt i hela Svea rikes land. Då handlar det också om landsbygden. Jag kommer ju från ett län som har stora problem med en hög arbetslöshet och där det saknas en god riskkapitalförsörjning. Jag tycker att det skulle vara mycket välkommet om också Centerpartiet kunde ställa sig bakom denna möjlighet. Det handlar inte om det som Lena Ek vill förespegla. Det handlar faktiskt om att man ökar möjligheten för löntagarna att vara mera aktiva ägare och placera pengarna där de skulle kunna skapa ytterligare ekonomisk tillväxt.
Fru talman! De medel som ligger i pensionsfonderna skall garantera pensioner för de människor som har arbetat och slitit under hela sitt liv. De skall inte användas, eller utnyttjas som Vänsterpartiet skriver i reservationen, för att befrämja några kollektiva engagemang eller andra syften. De skall bara vara till för att garantera de pensioner som behövs för de människor som har arbetat i hela sitt liv. Att säga att löntagare har inflytande över pensionspengar i AP-fonder är ju inte ärligt, därför att AP-fonderna förvaltas av professionella penningplacerare, i och för sig med en politisk styrelse tillsatt. Men det är inte någon löntagarrepresentation i AP fondernas styrelse på det viset. Och framför allt är det inte en individuell påverkan av pensionspengar, utan den individuella påverkan av pensionspengar har vi en ansats till i det nya pensionssystemet, och det tycker jag är bra. Enskilda löntagare upplever sig nog väldigt långt ifrån någon som helst form av styrning när det gäller AP-fondsmedlen. Och jag tycker inte att AP-fonderna skall användas för att omforma samhället. Det har vi andra medel och verktyg till. Och det skall ske i denna kammare. Det skall vi inte använda pensionspengarna till.

Fru talman! Det betänkande som vi nu skall debattera innehåller straffrättsliga frågor från motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Lite slarvigt och lite ironiskt brukar vi från oppositionen kalla ett sådant betänkande för motionsslakt. Men namnet är inte helt fel, därför att regeringspartiet har en tendens att konsekvent gå emot alla förslag från andra partier utom i de fall då man fått en majoritet emot sig. Då som först är det möjligt att man visar lite handlingskraft och ibland under galgen åstadkommer vändningar. I detta betänkande, som i stort sett alltid, kännetecknas regeringspartiet av att sakna nya idéer. Signalen är: vänta och se, åtgärder kommer senare. Antingen vill man inte komma med några nya idéer till den egna regeringen eller också har man inga egna idéer, naturligtvis med undantag för de fall då man inte lyckas få med sig tillräckligt med stödpartier. Fru talman! Ett glädjande konstaterande är att Vänstern inte stöder sin egen motion om att avkriminalisera eget bruk av narkotika; detta trots att motionen undertecknats av åtta vänsterpartister, inklusive En liknande motion kom från Vänstern förra året. Jag vill gärna fråga Vänstern: Är detta sista gången som ni försöker spräcka enigheten om att även eget bruk av narkotika skall vara kriminaliserat? Vilken är er grundinställning? Sedan denna lag infördes och fängelse infördes i straffskalan är det möjligt att ta urinprov på dem som misstänks vara påverkade av narkotika. I utskottstexten refereras det till en utvärdering som gjorts av Rikspolisstyrelsen, rapport 1995:9. På s. 19 i betänkandet står det: "I rapporten konstateras - att den nya lagstiftningen om eget bruk av narkotika blivit ett effektivt verktyg för polisen i kampen mot narkotikahanteringen. Lagändringen har enligt rapporten underlättat polisens arbete när det gäller att upptäcka missbrukare i början av karriären, att hålla etablerade missbrukare under uppsikt och att motivera dem till frivillig vård samt att visa unga och presumtiva narkotikamissbrukare att upptäcktsrisken är hög." Fru talman! Till betänkandet har fogats elva reservationer och tre särskilda yttranden. Vi moderater finns med när det gäller fem av de här reservationerna samt samtliga särskilda yttranden. Jag skall inledningsvis kommentera en motion som till slut inte krävde någon reservation. Jag syftar på den moderata motionen om att effektivisera videohandlarnas ansvar. Det finns en lag som reglerar vilka filmer eller videogram som får lämnas ut till barn under 15 år men i praktiken tillämpas egentligen inte denna regel. Det är definitivt inte för mycket begärt att de regler vi har skall tillämpas. Efter en bordläggning från torsdag till tisdag gick det att åstadkomma en majoritetsskrivning som innehåller bl.a. följande: "Utskottet har erfarit att regeringen tänker ta initiativ till att en utvärdering sker - av den aktuella straffbestämmelsen." Om det, fru talman, gick att från torsdag till tisdag få kännedom om att regeringen tänkte utvärdera hur nuvarande bestämmelser fungerar i praktiken, bör det också kunna vara möjligt att redan till hösten få resultatet av utvärderingen presenterat för utskottet. Vi är dock, fru talman, ganska luttrade. I flera år har vi drivit frågan men först när höstens valresultat visade att de partier som stött vårt krav var i majoritet i kammaren kom det till handling. Vi skriver i ett särskilt yttrande under mom. 7 att vi gärna vill se att utvärderingen är klar före höstens motionstid. Jag utgår från att socialdemokraterna i utskottet kommer att driva på i frågan. I alla fall den här gången har det ju visat sig att man hade kontakter i departementet. Fru talman! Jag övergår nu till att kommentera de motioner för vilka det ännu inte finns en majoritet i utskottet. Ett stort problem inom domstolsväsendet är det stora antalet inställda brottmålsrättegångar. Det här är ett stort slöseri med domstolarnas resurser men ännu allvarligare är att det innebär stora negativa konsekvenser för brottsoffret. Vi moderater sätter alltid brottsoffret i centrum. En misstänkt brottsling kan i dag hålla sig undan delgivning så lång tid att brottet kan preskriberas. Även om det inte går så långt kan de nuvarande delgivningsproblemen leda till att brottsoffret förlorar möjligheten att erhålla brottsskadeersättning. Detta är inte acceptabelt i en rättsstat. Ett sätt att komma till rätta med problemet är att ändra delgivningsreglerna så att åtalspreskriptionen avbryts redan då den misstänkte delges förundersökningsprotokollet. Min fråga till majoriteten är: Varför är det omöjligt att ställa sig bakom denna förbättring för brottsoffret? Från mitten av 1970-talet fanns det en praxis i svenska domstolar att personer som nekas tillträde till butik och som trots detta bereder sig tillträde till butiken kunde åtalas för olaga intrång. 1995 kom en HD dom som ändrade praxis och i princip tog bort det skydd som lagstiftaren gett butiksägaren. Jag har själv vid ett antal tillfällen träffat uppgivna butiksägare som gång på gång utsatts för snatterier. Jag har sett karlar i 40-årsåldern stå och gråta över sin situation och över hur jobbigt de har det. Det är inget fel i att karlar gråter men att man gör det av uppgivenhet och av brist på samhällets stöd tycker jag faktiskt är upprörande. Handlare har ofta väldigt långa arbetsdagar. De har öppet sju dagar i veckan. Ovanpå allt skall de sedan ha dessa upprepade snatterier. För oss är det en självklarhet att ge handlarna det stöd som ett bifall till motionen skulle kunna innebära. Men vi får i dag nöja oss med att tre partier stöder motionen. Vi kommer dock att fortsätta att driva frågan. Förhoppningsvis kommer i framtiden fler av er att ställa er på de drabbades sida och våga ta ett beslut som skyddar butiker från kända brottslingar. Det nuvarande förbudet att döma psykiskt störda brottslingar till fängelse bör avskaffas. Det är bara ett fåtal brottslingar som är så psykiskt störda att de inte är medvetna om vad de har gjort sig skyldiga till. Endast dessa bör straffriförklaras och ges vård under sådana former att allmänhetens skyddsintresse tillgodoses. Vi har säkert alla varit med om att grova brottslingar, som t.o.m. har mördat medmänniskor, kommer ut efter en ganska kort tid. Jag känner i alla fall till några sådana fall. Det här är mycket allvarligt. Övriga psykiskt störda brottslingar bör dömas till straff. Om den dömde är i behov av psykiatrisk vård skall en del eller hela straffet kunna avtjänas på psykiatrisk vårdinrättning under kriminalvårdens ansvar. Om/när det inte föreligger ytterligare vårdbehov skall återstoden av straffet avtjänas i fängelse. Föreligger ytterligare vårdbehov efter strafftiden skall vården fortsätta med tvång tills vederbörande är frisk innan det kan bli aktuellt med ett liv i frihet. Straffansvarsutredningen behandlade frågan i december 1996. Sedan dess har det gått tre år. Enligt uppgift till utskottet skall regeringen under våren 1999 tillsätta ännu en utredning, utifrån Straffansvarsutredningens förslag, som skall arbeta vidare med frågan om påföljden för psykiskt störda lagöverträdare. I dag är det den 5 maj. Våren tvekar kanske ibland men det är faktiskt dags att handla. Vi ser fram emot det här beslutet i vår. Jag hoppas att majoriteten ser till att det drivs på så att det verkligen händer någonting. Narkotikahanteringen är aktuell i dagens tidningar. Vi har kunnat läsa om en förmodad dom i Danmark. Det finns enorma vinster att göra på det här området. Det handlar ju om att profitera på andra människors beroende, olycka och, i många fall, död. Vi moderater tycker inte att dagens straffsatser är tillräckliga. Vi vill införa möjligheten att döma till lagens strängaste straff, livstids fängelse, för grova narkotikabrott. Ett mycket stort antal brott begås av ett mindre antal brottslingar. Vi anser att det regelsystem som innebär att den s.k. mängdrabatten skulle kunna tilllämpas på ett mera restriktivt sätt skulle ge flera goda effekter. Det skulle ge färre brott, och därmed färre brottsoffer. Det skulle ge en kraftigare signal från samhället att ytterligare brottslighet inte accepteras. Rättsväsendet bör tydligt sätta brottsoffret i centrum. Fru talman! Vi moderater står givetvis bakom samtliga våra reservationer men yrkar för tids vinnande i kommande voteringar bifall endast till reservation nr 3.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 9. Vi står också givetvis bakom våra andra reservationer men för tids vinnande yrkar vi alltså bifall endast till reservation 9. Som tidigare talare sade gäller det motioner från den allmänna motionstiden där straffrättsliga frågor behandlas. De innehåller mycket som är bra. Där finns olika delar och man skulle säkert kunna ta till sig av varandras förslag. Partierna lägger också stor vikt vid att kunna formulera sin politik och ge en helhetsbild av den. Jag tycker att det är ganska synd att väldigt många av de här motionerna blir styckade till mindre betänkanden, där man rycker ut enskilda frågor. Dessutom finns det, som tidigare talare sade, också ett uttryck för hur motionerna från allmänna motionstiden behandlas och hur de samlas. Jag tycker att de här motionerna i de flesta fall är värda en större diskussion och en större debatt än det oftast lyckas bli. Men hur man skall kunna debattera de här frågorna i ett större perspektiv och i ett större sammanhang är väl någonting som man får återkomma till. Fru talman! Jag skall beröra några av Vänsterpartiets reservationer. Vår första reservation handlar om utvidgat förbud mot olaglig diskriminering. Vi vet att rasism och andra former av diskriminering har växt i Sverige. Det finns en daglig rasism som utövas både av enskilda medborgare och av myndighetsutövare. Arbetsgivare, hyresvärdar och andra stänger ute mörkhyade människor som talar med accent. Det finns rasistisk diskriminering hos bostadsföretag, i butiker, på restauranger och i andra offentliga lokaler. Tyvärr har vi inte lyckats komma åt den här rasismen och den formen av diskriminering. Den sprider sig. Även om vi här i riksdagen skärper lagstiftningen mot olaga diskriminering på många olika punkter, både i arbetslivet och i andra sammanhang, räcker inte det. Man skulle behöva utvidga förbudet mot olaga diskriminering på det sätt som Diskrimineringsombudsmannen formulerade det den 29 april 1996 för att ge ett bättre skydd för dessa människor. Men det allra viktigaste i fråga om rasism och diskriminering är hur lagstiftningen tillämpas, hur polis, åklagare och domstolsväsende behandlar de här frågorna. Det är inte bara ytterligare straffskärpningar eller ytterligare lagstiftning som kan lösa problemen. Vi måste också ta ett gemensamt ansvar för att se till att de lagar som vi som lagstiftare stiftar också följs upp ute i rättsväsendet. Där finns det fortfarande stora brister. I reservation 2 av Siw Persson, Folkpartiet, om brott mot homosexuella, lyfter man fram en mycket viktig fråga. Det är viktigt att ta krafttag mot våldet mot homosexuella. Var fjärde homosexuell har enligt en undersökning någon gång blivit utsatt för våld eller hot om våld. Detta är självklart oacceptabelt. Vi är skyldiga som lagstiftare, som politiker och som medmänniskor att reagera, att ta avstånd från detta och se till att vi får en lagstiftning som ger människor det skydd de har rätt att kräva. Att bli utsatt för våld och förföljelse för sin sexuella läggnings skull är ingenting som vi kan acceptera. Men Vänsterpartiet har inte ställt sig bakom den här reservationen. Det handlar enbart om att vi tycker att de förslag som finns i reservationen inte är tillräckligt bra. Det man vill är att se över straffskärpningsbestämmelsen som har kommit till för att man skall kunna skärpa straffen vid brott där det finns rasistiska motiv eller där det finns motiv som är riktade mot homosexuella. Den lagstiftningen har inte funnits så länge. Den har inte heller gått hela vägen inom rättsväsendet. Det har inte varit något fall uppe i Högsta domstolen där vi har kunnat få prejudikat på hur domstolarna tolkar vår lagstiftning. Innan ett sådant har kommit vet vi inte om våra intentioner i lagstiftningen, som trots allt är mycket tydliga när det gäller att stärka skyddet och att skärpa straffen för brott av denna typ, kommer att fullföljas eller om vi behöver se över lagstiftningen ytterligare. När man dessutom säger att man vill ha särskilda utredare med specialkunskaper som skall ansvara för polisutredningar vid dessa brott, anser vi att det finns en stora fara i att vi får en specialiserad poliskår som bara inriktar sig på olika typer av brott, olika kategorier av brottsoffer. Då finns det en risk att vi får ett sönderfallande polisväsende. Då är det stor risk att de homosexuella som finns ute på landsbygden, på små orter, där det finns små polisresurser, inte kommer att möta den här specialkompetensen, inte kommer att få det skyddet av och den kunskapen hos polisen. Det vi måste kräva är givetvis att hela polisväsendet måste ha de här kunskaperna. Hela polisväsendet måste kunna göra bra utredningar när det gäller brott mot homosexuella. Det får inte bli en specialisering, där vi rycker sönder polisväsendet. Vi skall ha det kravet på polisväsendet att man skall kunna utreda och ha kunskaper om den här typen av brott. Det är vi som lagstiftare som tydligt måste föra ut också detta. Det är även viktigt att BRÅ, som också finns med i den här reservationen, jobbar i ett brett spektrum. BRÅ arbetar mycket med våldsbrottslighet. Man jobbar mycket med det man kallar för hatbrott. Det är brott som är riktade mot en person på grund av hudfärg, sexuell läggning eller någonting sådant. Här är det hatet mot den människa som är avvikande som är drivande. Jag tror att det är det bästa sättet att driva den här frågan, och inte att ge små resurser till varje liten grupp. Vi måste ta ett gemensamt tag mot detta. Däremot står vi bakom intentionen att man hela tiden måste ha en skärpning och ta krafttag mot våldet mot de homosexuella. Jag hoppas att vi i framtiden också skall kunna komma fram till gemensamma ställningstaganden och gemensamma förslag på lösningar i den här frågan. Därför kommer Vänsterpartiet att avstå i den här voteringen. Fru talman! Jag skall helt kort ta upp något om de psykiskt störda lagöverträdarna. Moderaterna tog upp att man inte skulle kunna bli dömd till rättspsykiatrisk vård om man inte är så psykiskt sjuk att man inte är medveten om brottet man har begått. Det är en väldigt hård och snäv dragning av vad en psykiskt störd och psykiskt sjuk person är. Man kan vara medveten, men det behöver inte alltid innebära att man fullt ut kan ansvara för handlingarna. Vi har en reservation, nr 7, där vi i stället säger att den lagändring som gör att flera psykiskt störda människor i dag hamnar inom kriminalvården snarare ökat problemen, snarare gett dem mindre möjlighet att få hjälp med sina psykiska störningar och att de snarare är mer skadade när de kommer ut från fängelset än tidigare. Det ser inte vi som någon bra utveckling. Vi vill hellre se en ordning där de psykiskt störda människorna döms till rättspsykiatrisk vård, så att de kan få vård på institutioner med den kompetensen. Det finns en utredning som ser över detta. Människor blir utskrivna efter mycket kort tid när de har begått ett väldigt grovt brott. Det är mycket möjligt att man kommer att behöva göra regelförändringar när det gäller detta. Men att låta strafftänkandet ta över helt, som hos Moderaterna, anser Vänsterpartiet vara fel. Sedan, fru talman, skall jag gå in på frågan om livstidsstraffet. Vänsterpartiet har under flera år motionerat om att avskaffa livstidsstraffet i den nuvarande formen. Norge, som är vårt grannland, avskaffade livstidsstraffet för elva år sedan och införde i stället ett tidsbestämt straff på 21 år som yttersta gräns. Anledningen till att vi vill ändra detta straff är att vi ser att det är orimligt att den faktiska strafftiden inte kan förutsägas när man döms. I dag vet vi att färre och färre människor får nåd från sina livstidsstraff och får dem tidsbestämda. Detta har gjort att situationen ute på våra anstalter har blivit mycket svårare. Det är svårare att bedriva ett behandlingsarbete om människor får leva i ovisshet. Vi anser, precis som när det gäller övriga straff, att de skall vara rättvisa. De skall vara förutsägbara. Och de skall inte beslutas av politiker, utan domstolen skall självständigt kunna fatta de här besluten. Det är domstolarna som har den dömande makten. Regeringen skall vara det verkställande organet. Därför har vi motionerat om att avskaffa livstidsstraffet i den form som finns nu. Miljöpartiet var först, man glädjande nog har också Folkpartiet nu ställt sig bakom reservationen. Även Kristdemokraterna har signalerat att man är beredd att stödja detta. Fru talman! Jag skall bara kort kommentera frågan om kriminalisering av eget missbruk och att vi inte hade stött den reservationen och att det skulle vara sista gången. Nej, det kommer inte att vara sista gången. Vänsterpartiet anser fortfarande att det är en felaktig väg att döma människor till fängelsestraff för eget missbruk. Men precis som jag tidigare sade är detta en svår balansgång. Det finns många i partiet som anser att detta är en signal om liberalisering och att det kan ge felaktiga signaler till ungdomen. Anledningen till att vi inte yrkade bifall till reservationen var att jag själv inte var närvarande vid första mötet. Men jag vet att Yvonne Oscarsson har en totalt motsatt uppfattning. Av respekt för de olika åsikter som finns i partiet ansåg jag att vi denna gång kunde låta den här debatten vara.

Fru talman! Det var den här debatten som jag ville ta upp med Alice Åström. Nu har Alice Åström förklarat att i alla fall hon inte tycker att eget bruk skall vara kriminaliserat. Enligt den rapport som jag refererade till och enligt poliser som man träffar på fältet har detta varit ett mycket bra redskap för att komma åt tidigt missbruk. Det tror vi också, och därför tycker vi att det är oerhört viktigt. Innan fick man gärna ha narkotika på sig, bara man inte använde det själv. Det var ju näst intill löjligt. Jag trodde att jag skulle bli lugnad på den här punkten i dag, att Alice Åström skulle redovisa att ni har lämnat de drogliberala strömningar som kom fram i fjol. Jag beklagar det, inte för min egen del, men för alla de människor som möjligtvis skulle ha kunnat bli hjälpta om ni på den här punkten hade bildat en enig front med samtliga andra riksdagspartier. Nu är det risk för att smittan sprider sig, även i Det finns alldeles för många drogliberala krafter i Sverige och ännu fler i Europa. Det hade varit fantastiskt bra om ni, Alice Åström, i hela ert parti en gång för alla hade slagit fast att ni inte accepterar ens eget bruk av narkotika.
Fru talman! Jeppe Johnsson likställer hela tiden frågan om hur vi bäst bekämpar bruket av narkotika med straffrågor. Där finns det ingen tvekan om att Vänsterpartiet vill bekämpa narkotikan. Men denna fråga handlar inte enbart om straffrågan. Fru talman! Jeppe Johnsson refererade till en rapport från Rikspolisstyrelsen där det konstateras att detta förbud har gett mycket bra verktyg för att bekämpa narkotikan. Man upptäcker tidigare missbrukare och man lyckas hindra unga människor från att bli missbrukare. Men hur har utfallet varit? Det är ju just det som moderaterna vägrar att se. Missbruket ökar bland våra unga. Vi har inte lyckats att hejda det. Vi har lyckats med att minska behandlingsinsatserna. Strafftänkandet i stället för vårdtänkandet har brett ut sig. Vi i Vänsterpartiet vänder oss emot - och det har jag sagt tidigare - att man skall dömas för fängelsestraff för eget missbruk. Människor som har ett socialt problem skall få vård, stöd och hjälp och inte straff. Vi tror att det är en farlig väg att ge sig in på, och den har inte visat sig vara effektiv. BRÅ har också tittat på detta med urinprovstagning. Av otroligt många lämnade urinprov är det en mycket liten del som är positiva. De resurser som används för kontroll hade kunnat användas mycket bättre för vård och stöd. Jeppe Johnsson sade att man tidigare fick ha narkotika på sig bara man inte brukade den. Det är ju inte sant. Det var olagligt att inneha narkotika även tidigare.
Fru talman! Det ena utesluter väl inte det andra. Lagen är ju till för att man skall kunna upptäcka narkotikabruk på ett tidigt stadium - visserligen måste man ha fyllt 15 år, men tyvärr finns det yngre som provar narkotika. Gör ingen affär av detta med fängelse, Alice Åström. Mig veterligen är det ingen som har dömts till fängelse enbart för detta brott. Däremot måste det finnas fängelse i straffskalan för att man skall ha rätt att ta urinprov. Första gången denna lag infördes var det en tandlös lag, eftersom det inte fanns fängelse med i straffskalan. Därför kunde man inte ta urinprov. Som jag sade inledningsvis utesluter det ena inte det andra. Jobba också då för att vård skall sättas in efter straffet. Men det är viktigt att inte ta bort detta sätt att kunna indikera narkotikaanvänding, inte minst för de föräldrar som många gånger är totalt ovetande om i vilka miljöer deras ungdomar vistas. Fru talman! Jag vill också kommentera detta med psykiskt störda lagöverträdare. Jag väljer att läsa högt ur min reservation, så att det inte blir några missuppfattningar. Vår uppfattning är inte alls så som Alice Åström beskrev den. Så här står det i vår reservation: Om de som döms till straff är i behov av psykiatrisk vård skall de enligt vår mening kunna avtjäna en del eller hela straffet på psykiatrisk vårdinrättning under kriminalvårdens ansvar. När vårdbehov inte längre föreligger skall den dömde avtjäna eventuell resterande strafftid i vanligt fängelse. På motsvarande sätt skall den som fortfarande är psykiskt sjuk vid tiden för frigivning med tvång kunna överföras till psykiatrisk vårdinrättning för att där vårdas för att bli frisk innan det kan bli aktuellt med ett liv i frihet.
Fru talman! Jag skall först avsluta debatten om kriminalisering innan jag går över till detta med psykiskt sjuka lagöverträdare. Vi från Vänsterpartiet anser att dessa två olika vägar kan stå i motsatsförhållande till varandra. Jeppe Johnsson tyckte att vi kunde stå på båda benen, att man kunde ha vård ändå fast man använde sig av straff. Det är också en kostnadsfråga. De resurser som i dag används för kontroll hade bättre behövts inom vård och omsorg. Vi vet att man drar ned väldigt mycket på insatser gentemot unga medan det satsas mer och mer på kontrollåtgärder och på den repressiva sidan. Det viktiga är kanske inte hur många gånger som polisen har tagit urinprover, utan det viktigaste är vilket resultat som det har gett. De människor som man har upptäckt, har de fått vård, stöd och hjälp? Jag och Vänsterpartiet är helt övertygade om att en sådan undersökning skulle visa att med tanke på de stora resurser som har satsats är det ett mycket fåtal människor som har kunnat få stöd och hjälp. Då är det viktigt att välja väg. Hur ser man på missbrukarna? Ser man missbruket som ett socialt eller som straffrättsligt problem? Vi har valt att se missbruket som ett socialt problem och att det är de sociala insatserna som är viktigast. När det gäller psykiskt störda lagöverträdare anser vi att om man är psykiskt sjuk och begår ett brott och får vård så att man blir frisk, måste detta - och inte bara strafftänkandet - i vissa fall kunna vägas in. Moderaterna vill helt ta bort detta, men man är beredd att i stället förlänga strafftiden, om den dömde inte har blivit frisk nog, men moderaterna kan inte se en utveckling åt andra hållet. Det tycker vi är orimligt.

Fru talman! Det betänkandet som vi behandlar just nu berör alltså frågor om brott, straff och andra påföljder. Inledningsvis vill jag säga att vi ställer oss bakom de reservationer och yttranden som vi har i betänkandet men vill yrka bifall till reservation 11 I betänkandet har vi bl.a. skrivit oss samman i en reservation med Folkpartiet och Moderaterna angående olaga intrång i butik. Vi tycker att det är en viktig fråga som behöver bli ytterligare belyst och som även har debatterats en hel del den senaste tiden, åtminstone i storstäderna. Vi anser i likhet med Moderaterna och Folkpartiet att det är viktigt att regeringen återkommer med lagförslag som tillåter tillträdesförbud för personer som begått upprepade snatterier eller uppträtt störande i butikslokal. Vi har också ett särskilt yttrande tillsammans med Folkpartiet, Moderaterna och Centern angående otilllåten utlämning av videogram. I yttrandet påpekar vi att det är bra att regeringen har insett att regler rörande otillåten utlämning av videogram kräver extra insatser för att fungera i praktiken. Vi ser fram emot den utvärdering som regeringen avser att genomföra och utgår ifrån att densamma inleds omedelbart. Fru talman! Vad jag skulle vilja stanna inför en liten stund här i dag är de två motioner som kristdemokraterna har väckt och som handlar om klotter. Klotter har i dag blivit ett stort och kostsamt problem. Det skadas, klottras och vandaliseras för cirka en halv miljard årligen. Under senare tid har klotterproblemet faktiskt börjat att tas på mer allvar, i alla fall av kommunerna, av trafikföretag som är oerhört drabbade, av polis och andra myndigheter. Men fortfarande finns det dock på väldigt många håll brister i kunskapen om problemets omfattning och om vilka åtgärder som är nödvändiga och också effektiva. Det finns flera exempel på att man genomför åtgärder som faktiskt gör större skada än nytta, bl.a. klotterskolor och legala klottervägar. Kampen mot klotter och annan skadegörelse måste föras på bred front i samhället. Det är nödvändigt med både förebyggande arbete och snabba insatser för att sanera klotter. För detta krävs att kommunala instanser inom teknik, skola, socialtjänst, kultur och fritid m.fl. arbetar samordnat och målinriktat. Arbetet måste också samordnas med de insatser som utförs av trafikföretagen, fastighetsägarna m.fl. Björn Hårdstedt arbetar på Svenska Kommunförbundet som informatör och vandaliseringshandläggare. Kan ni tänka er vilket yrke, vandaliseringshandläggare! Det innebär att han hjälper kommuner att ta fram handlingsplaner mot klotter. Han säger så här: Klotter är ett uttryck för otrygghet. Det är också ett rop på hjälp - här är jag, se mig! Det finns i dag två sorters klottrare. Den ena är de som har blivit lite mer förhärdade klottrare som skall lagföras och tas om hand och som faktiskt t.o.m. behöver vård, därför att man säger att klotter är precis som en drog; man blir beroende. Den andra gruppen, de som inte har hållit på så länge, skall man göra allt för att stoppa. Hårdstedt menar att klottret skapar ett kriminellt beteende, vilket ju ger oss ännu större anledning att arbeta tuffare för att komma åt klottret, alltså den brottsförebyggande insatsen.

"För kroppsvisitation, liksom för övriga straffprocessuella tvångsmedel, gäller att den får vidtas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse." Ni förstår ju att denna väldigt invecklade och kanske något otydliga lagstiftning skapar bekymmer när polisen, kommunerna och instanserna är ute och möter människor som håller på med klotter. Enligt de signaler som kommer från polisen och de som arbetar kommunalt med att bekämpa klotter i kommunerna är det mycket svårt att realisera denna lagstiftning i verkligheten. Vad skall man då göra för att komma åt klottraren när det är nästintill omöjligt för polisen att kunna vare sig kroppsvisitera eller agera på ett tufft sätt vid misstanke om klotter? Lagen kräver ju uppenbarligen mycket starka skäl. Detta har vår justitieminister insett. Hon sade i ett skriftligt svar den 23 mars i år: "Då det gäller lagstiftningen måste en noggrann analys göras av vilka åtgärder som är motiverade för att på ett effektivare sätt stävja klottret." I behovet av att överväga ändrad lagstiftning vill också utskottet gärna instämma i betänkandet. Man inväntar utredningar från Regeringskansliet. Jag hoppas verkligen att det här lilla inlägget i dagens debatt kanske kan ge några signaler till Regeringskansliet om att det är mycket viktigt att ta klottrandet och de konsekvenser som klottrandet för med sig och på sikt kan leda till på allvar. I betänkandet framhåller utskottet den vikt som uppfostran och annan normöverföring har när det gäller att motverka klotter. Detta är helt i linje med den politik som vi kristdemokrater driver. Vi menar att normöverföring, att man får lära sig vad som är rätt eller fel, är av grundläggande betydelse. Vikten av familjens, skolans och andra gemenskapers förebyggande insatser kan inte nog understrykas i detta sammanhang. Barn måste tidigt få lära sig att respektera sina medmänniskors och andras egendom. Fru talman! Vi måste fråga oss hur vi skall få barn och ungdomar att känna sig så delaktiga i samhället att de förstår vad det innebär med klotter och kostnaderna som dessa för med sig. Vilket samhälle vill vi ha? Det är viktigt att våra barn och ungdomar får positiva signaler om vad man i stället för klottrandet och saneringen av klottrandet skulle kunna göra för den halva miljarden om året, vad det skulle kunna innebära för skolan och för skolans utveckling. Ett första steg och grundläggande för att den uppväxande generationen skall förstå vad det är vi i vuxenvärlden vill är att vi står enade mot klotter och förstörelse. Fru talman! Jag ser verkligen fram emot att få följa den här frågan och vad Regeringskansliet kan komma fram till när det gäller övervägandet av en förändrad lagstiftning, som jag är fullständigt övertygad om är nödvändig. Till sist vill jag också instämma i det som Alice Åström sade inledningsvis, att när vi skall behandla ett så stort antal motioner med många olika, viktiga infallsvinklar, kan vi känna oss lite frustrerade av den begränsade tid och de begränsade möjligheter vi har att tränga in i de olika frågorna, där vi i många avseenden tycker väldigt lika. Jag kan också förstå, precis som i den lilla debatten mellan Jeppe och Alice, att det inte känns så väldigt roligt att rösta för avslag på sin egen motion för att bevara den s.k. freden inom maktkonstellationen. När det gäller livstidsstraffet har vi inte fattat något beslut. Vi tycker precis som Alice Åström att denna fråga behöver utredas liksom frågan om situationen på våra fängelser, där vi har mött ett antal livstidsdömda som upplever situationen som oerhört frustrerande. Det har gjort att också vi kristdemokrater vill utreda och diskutera frågan vidare.
Fru talman! Jag får tacka Ragnwi för att hon lyfte upp frågan om att rösta emot sina egna motioner därför att man ingår i något slags maktkonstellation. Jag vill bara tala om att det är viktigt i ett samarbete både med överväganden och med kompromisser, men det är också viktigt att se vad det blir för resultat av det. När det har kommit upp fall där det har varit reservationer som delvis byggt på Vänsterpartiets motioner har man från borgerligt håll varit mycket snabb med att ta ytterligare ett steg och förvränga dem lite grann så att det har varit omöjligt att bli överens i en del frågor. Den här debatten kommer vi säkert att ha flera gånger under de kommande åren, och jag tar den gärna. Fru talman! Jag vill instämma i mycket av det som Ragnwi sade om vikten av att förhindra skadegörelse och att genomföra tidiga insatser när man ser att saker och ting händer. Men jag tror också att det finns en fara i att titta på olika rapporter där man ser på sambanden mellan klottrande och framtida kriminalitet och hittar de här tydliga sambanden. Jag tror att det är många andra faktorer som ligger bakom att vi har en sådan utveckling. De flesta unga människor som klottrar eller begår något mindre brott kommer sedan aldrig att göra det igen eller hamna på brottets bana. Det är nog mer andra faktorer som ligger bakom att vissa fortsätter att utvecklas och gå vidare på den felaktiga vägen än själva handlingen i sig. Men det innebär inte att vi inte tycker att det är viktigt att man tidigt tar tag i de här frågorna, att man tydligt markerar och att man i skolor och familjer samarbetar kring de här frågorna för att nå fram till en god arbetsmiljö och ett gott klimat också för barnen.
Fru talman! Det skulle väl vara väldigt märkligt om inte Alice instämde i just den här synpunkten att vi måste motverka klotter. Det åsamkar ju samhället en kostnad på en halv miljard kronor. När vi sitter och drar i miljonerna fram och tillbaka och vill ha till skola, vård och omsorg, precis som Alice uttryckte för en stund sedan, så förstår jag att det här är något som vi gemensamt vill kämpa för. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi förtydligar och stryker under att det här är en kriminell handling. Det är en kriminell handling att måla tags på andra egendom, att förstöra och att utsätta trafikföretag osv. för enorma kostnader för sanering. Om man anser att det är ett brott att göra på detta vis, då finns det ju också risk att man kan begå andra brott. Jag säger inte att det är så att alla som börjar med klotter fortsätter att hamna i ytterligare kriminalitet. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi tar det så allvarligt att vi ser det som en varningsklocka. Någonting har gått snett i värderingarna hos den unge när man kan förstöra på det sätt som man gör. Många bedömare som har försökt att utreda det här med klottret har kommit fram till att det ofta har börjat redan med att man har stulit färgburken. Det går ju åt så väldigt mycket sprejflaskor för att spreja dessa tags, så det skulle inte gå att köpa det. Steget har alltså tagits redan innan. Sedan fortsätter det med att man också försöker förhindra den som har åsett det här från att kunna vittna om det.
Fru talman! Jag håller med om att det finns mycket allvarliga saker och att det är höga kostnader förbundna med det här. Men jag tror, som jag brukar säga, att det är viktigt att vi inte bara ser på den kriminella handlingen och vad den är. Jag tror att det också är viktigt - och det är en brist i Sverige i dag - med möjligheter för unga människor att få utveckla sina kreativa sidor, sina konstnärliga sidor, sina skapande sidor. Kultur och uttryckssätt för unga människor är i dag en bristvara. Samtidigt som att det är viktigt att vi signalerar att vi inte tillåter klotter, att vi inte tillåter att man förstör andras egendom och tar de här stegen som att stjäla färgburkar, tror jag också att det är viktigt att vi som vuxenvärld och som politiker ser till att skapa miljöer där unga människor får utlopp för sin kreativitet och där de får utlopp för ett skapande. Om det tror jag att vi i grund och botten är överens. Och jag tror att det är viktigt att vi lyfter upp de kulturella frågorna och frågorna om skapande i många fler sammanhang än vad vi gör i dag. Det är viktigt att vi tittar på det här även när vi diskuterar brott och kriminalitet.
Fru talman! Det var precis det jag ville komma fram till; att det just är den här inställningen som på många orter i landet har visat sig slå helt fel. I den här artikeln som jag hänvisar till, intervjun med Björn Hårdstedt, säger han: På flera håll i landet har man haft projekt som syftat till att ge klottrare en legal möjlighet att få utlopp för sitt intresse. De har fått måla på lagliga väggar och järnvägståg. Projekten har dock sällan givit avsedd effekt, menar Hårdstedt. I stället för att klottret begränsats har det ökat efter projekttidens slut. Våren 1997 hölls en utställning på Kulturhuset i Stockholm där man bjöd in klottrare, som säkert hellre säkert kallar sig grafittimålare, att visa sina alster. De typen av tillställningar anser i alla fall Hårdstedt vara fullständigt förödande. Han uttrycker till sist att det är viktigt att vi som vuxenvärld står enade om att det här inte är något bra. Självklart skall ungdomar få utöva sin kreativitet, få måla konst och få utlopp för alla sina känslor i en sådan handling. Men jag tror att vi skall försöka ha en enad front i fråga om att det inte skall ske på husväggar, bussar, fönster och stolar i våra gemensamma kommunikationsmedel. Där tror jag att vi är eniga. En enad front mot klotter!

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1 Reservation 9 är en mycket viktig reservation. Den handlar om avskaffande av livstidsstraffet. Antalet livstidsstraff har fyrdubblats de senaste tio åren. Miljöpartiet menar att detta faktum hänger samman med politikernas inställning, ytterst regeringens, och det allmänna opinionsläget. Fram till slutet av 80-talet beviljades den intagne nåd efter ca 6 år. Nåd innebar omvandling till tidsbestämt straff. Straffet blev i realiteten 14-16 år. Då tillämpades också halvtidsfrigivning, vilket gav ett livstidsstraff på 7-8 år, oavsett vilken regering som satt. Från 90-talets början blev det en ändring. Tidsbestämning ägde rum efter 9-10 år, och strafftiden blev 17-18 år. Den senaste tidens utveckling har inneburit att tidsbestämning sker i mycket få fall och då efter 13-14 år. Den verkliga strafftiden ligger nu på 20-21 Strafftiden har gått från 7-8 år till 20-21 år. Det är ganska anmärkningsvärt. Miljöpartiets skäl för att slopa livstidsstraff är att domstolarna skall utdöma straff självständigt. Den dömande makten skall vara frikopplad från den regerande makten. Det strider mot den grundläggande straffrättsliga principen om rättvisa och förutsebarhet att ha straff som inte är tidsbestämda. Därför är det inhumant. Barn och anhöriga till dem som döms till livstidsstraff befinner sig i total ovisshet. Permissioner och villkorlig frigivning finns inte. Enligt vårt sätt att se är också humanitära skäl viktiga: Kan en människa bli bättre? Avskräckningseffekten finns inte, säger kriminologer och kriminalvårdsanställda. Behandlingsinsatser på anstalten försvåras. Vad säger man då inom kriminalvården? En mycket viktig skrift i detta sammanhang är Med sikte på framtiden, som nyss har kommit ut. Det är kriminalvården som står bakom den. I den skriften finns ett kapitel om livstidsstraffet. Där sägs följande: "Eftersom den som dömts till livstids fängelse idag under en avsevärd tid får sväva i ovisshet om tidsbestämningen kan livstidsstraffet nu framstå som mer inhumant än tidigare. Straffet kan också uppfattas som mer inkonsekvent mot grundläggande straffrättsliga principer om rättvisa och förutsebarhet. - Det är idag svårt att förutse hur långt ett livstidsstraff i praktiken kommer att bli. Det innebär att det kan bli mycket stor skillnad mellan det längsta tidsbestämda straffet som är tio år för mord, och livstids fängelse. Det är därför idag betydligt svårare för domstolen, som ska bestämma fängelsestraffets längd efter brottets straffvärde, att kunna förutse hur långt frihetsberövande en livstidsdom kan komma att innebära. Detta strider mot de krav på förutsebarhet, rättvisa och klarhet som enligt de senaste reformerna bör ställas på ett straffsystem." Kapitlet avslutas på följande sätt: Det finns således kriminalvårdsspecifika faktorer som talar för att livstidsstraffet bör avskaffas. Folkpartiet stöder vår motion. Kristdemokraternas förre talesman i justitieutskottet, Rolf Åbjörnsson, har tidigare i en intervju helt klart uttryckt att han också är av samma uppfattning. Det verkade som om hela partiet stod bakom honom. Vi fick dock klart för oss i dag att så inte är fallet. En annan av Miljöpartiets reservationer gäller elektronisk kontroll, elbojan. Vi tycker att elektronisk kontroll nu skall bli en självständig påföljd. Det har tidigare varit litet osäkert hur detta med elektronisk fotboja skulle fungera i praktiken. Det har dock utfallit mycket bra. Alla är nöjda. I Straffsystemkommitténs utredning 1995 Ett reformerat straffsystem hade man åsikten att det skulle vara ett självständigt straff. Man hade gjort en påföljdstrappa som i grunden skulle göra fängelsestraffet till det ultimativa straffet. Det skulle vara förebyggande steg i en trappa innan man kom dit. Tyvärr var det för mycket att genomföra på en gång, utan det får ske pö om pö. Vi har fått samhällstjänst och elektroniska boja som självständiga straff. Nu tycker vi att det är dags att gå vidare med de intentioner som utredningen redovisade. Det är viktigt att det är domstolen som avgör om det skall bli elektronisk fotboja. Det är klart att det finns osäkerhet om vad som är rätt eller fel att göra. Till min glädje har jag blivit uppvaktad av nämndemän och även av domare som tycker att detta skall införas. Det som sker i verksamheten stämmer med de förslag vi har skissat. Man säger också något annat som är viktigt: En förutsättning för att det skall vara möjligt att nedbringa antalet fängelsestraff är att det finns bärkraftiga alternativ till fängelse. Straffsystemkommitténs förslag är att erbjuda domstolarna möjlighet att döma både till straff som verkställs med kontroll i frihet och till straff som saknar detta inslag. Vidare bör samhällstjänst och elektronisk övervakning införas som självständiga straff i det ordinarie straffsystemet. Också kontraktsvård bör utformas som ett självständigt straff. I den skrift som jag tidigare nämnde finns många intressanta synpunkter. Här tycker man samma sak. Det gäller att gå vidare med förslagen om självständiga straff så att man kommer igång med de intentioner som jag har nämnt. Det finns en mängd motionsförslag och reservationer som vi har att ställning till. Jag vill speciellt kommentera brott mot homosexuella. Miljöpartiet instämmer med det som står i början. Att ta krafttag mot våld mot homosexuella är oerhört viktigt. Vi har också på alla sätt och vis drivit de frågorna. Visst är intentionen en skärpning, men tyvärr tror inte jag att just de här förslagen leder till det. Jag skall bemöta de tre förslagen. Det föreslås att man skall göra en översyn av de lagar som infördes 1994 och som inte har prövats vid överklagande i Högsta domstolen. Det är nästan en förutsättning för att det skall kunna bli praxis. Jag tror därför inte att en översyn skulle leda någonstans. Samtidigt finns det en utredning som föreslår det Miljöpartiet under lång tid har hävdat, nämligen att straff för hets mot homosexuella skall införas i lagen. Jag tror inte att en särskild utredare leder till att intentionen att det skall bli bättre uppfylls. Det är mycket viktigare med en bred grund. Alla poliser skall ha kunskapen. Vi som sitter i justitieutskottet vet att det finns väldigt små resurser ute i landet. Detta ämne skall införas på Polishögskolan och genomsyra alla som kommer i kontakt med homosexuella. Det är ytterst viktigt att de har denna kunskap. BRÅ har uppdraget att utreda hatbrott. Alla politiska partier har företrädare i BRÅ:s styrelse. I stället för att skriva att man får ta bättre tag kan man framföra det i arbetet i BRÅ:s styrelse. Jag sitter själv där, och jag har också den uppgiften. Sedan gäller det en reservation om olaga diskriminering, som vi ställer oss bakom. Jag har yrkat bifall till den. Det gäller också en grupp som måste få bättre stöd. De förslag som DO har kommit med tycker vi i Miljöpartiet att kammaren skall bifalla.

Fru talman! Till att börja med vill jag helt instämma i det Kia Andreasson sade om livstidsstraffet. Den fråga som jag vill ta upp är att låta elektronisk intensivövervakning vara en självständig påföljd. Många av de remissyttranden som kom på Straffsystemkommitténs förslag och mycket av debatten handlade just om trappan och att införa elektronisk övervakning som en självständig påföljd. Tanken var att skapa mindre repressivt system, men förslaget skulle i stället få motsatt verkan. Den elektroniska intensivövervakningen är i sig en sådan oerhört starkt ingripande åtgärd att den bör jämställas med fängelse. För Vänsterpartiet är det självklart att om man inför elektronisk intensivövervakning som självständig påföljd och sedan som nästa steg har fängelse kommer det att innebära att fler människor än i dag kommer att drabbas ingripande åtgärd. Den konstruktion som finns i dag är att den som är dömd till fängelse har en möjlighet att avtjäna straffet med elektronisk intensivövervakning. Det tror jag är alldeles rätt väg att gå. Annars ökar vi bara repressiviteten i systemet i stället för att skapa ett system som är mer humant än det som finns i dag.
Fru talman! Skillnaden mellan dessa förslag är att jag vill att domstolen skall utdöma straffet. När man har fallet och den dömde framför sig och går igenom allt som hänt, och även får en bra personutredning, är det domstolen som kan avgöra. Jag vill inte att det som i dag skall avgöras av kriminalvården. Personutredningarna är oerhört viktiga att ta ställning till i den totala bedömningen, och man har här underlag att göra det. Denna strafform bygger också på samtycke.
Fru talman! Nu förstår jag egentligen ännu mindre. Denna påföljd skulle bygga på samtycke, och samtidigt skulle domstolarna döma till det straffet. Om domstolarna dömer till elektronisk intensivövervakning och man säger: Jag vill inte ha det, blir det ju fängelse. Då är det egentligen ett system där elektronisk övervakning är ett alternativ till fängelse. Det är kriminalvården, eller snarare frivården, som har ansvar för dem som är dömda till elektronisk övervakning. Det är de som gör utredningen för att se om det är lämpligt att ha elektronisk övervakning i stället för fängelse. De har en större kunskap om vilka resurser och möjligheter som finns och hur man kan jobba med de olika enskilda individerna än vad domstolen har. Jag är helt övertygad om att det system som finns i dag är mycket bättre.
Fru talman! Vitsen med utredningens förslag var att kriminalvården och frivården skall skapa förutsättningar så att de människor som ger samtycke kan få elektronisk övervakning. Det är ytterst få som inte vill ha detta straff, men det förekommer. Då skall man ta hänsyn till det. Jag tror inte alls att det leder till fler fängelsestraff. Det har visat sig när man har kontrollerat det. Kriminalvården och frivården skall skapa resurser så att de människor som vill skall kunna få elektronisk övervakning. Det är där skillnaden ligger.
Fru talman! När Kia Andreasson beskriver livstidsstraffet förr och nu kommer hon fram till att det förut var sju år och att det nu i praktiken är 20 år. Då glömmer hon att vi förut hade halvtidsfrigivning och att vi nu har tvåtredjedelsfrigivning. Låt oss hålla oss kring 14 år i stället. Om det är rätt eller fel kan vi ta i en annan debatt. Kia Andreasson vill avskaffa livstidsstraffet. Vill Kia då införa sju års fängelse för dessa brott? Det skulle vara intressant att veta vad hon vill ha i stället. Vårt straffsystem skall ju spegla folkviljan. Där är också jag beredd att hålla emot. Jag är till mitt sista andetag emot dödsstraff. Det kan jag deklarera. Folkviljan är betydligt hårdare än vad jag är. Det vet också Kia Andreasson. Folkviljan skulle definitivt inte ställa upp på Kia Andreassons sätt att resonera. Men de som döms till livstid har inte alltid något brottsoffer kvar i livet. Det handlar ju oftast om mord. Kia Andreasson visar en rörande omsorg om och bekymrar sig för barn och anhöriga till dem som döms och säger att de befinner sig i total ovisshet. Det skulle faktiskt vara klädsamt om Kia Andreasson också kunde visa samma omsorg om dem som har mist en anhörig, sin son, sin dotter, sin fru eller sin man. De vet att deras nära och kära, som kanske är mördad, inte finns längre. I ett humanistiskt rättssystem är det faktiskt också viktigt att man har ett straffsystem som visar att samhället inte tolererar detta. Efter att ha sett delar av Stripteaseprogrammet förra veckan och sett de människor som definitivt inte för en sekund drar sig för att ha ihjäl sin medmänniska, kommer jag att fortsätta att förespråka livstids fängelse för de här brotten.
Fru talman! Jag vet egentligen inte vad Jeppe Johnsson ville fråga om och vad jag skall svara på. Han uttryckte en skiljaktig syn i den här frågan, och vi vet ju på förhand att den finns. Jag redogjorde historiskt för hur livstidsstraffet har förändrats. Jag sade också tydligt att vi har tagit bort halvtidsfrigivningen och att det också inverkade. Men faktum är ju ändå att det förändras över tid. Ett livstidsstraff innebär inte ett livstidsstraff. På den fråga som jag kan urskilja kan jag svara att jag inte vill ha sju år. Det har jag aldrig sagt. Jag redogjorde för det historiska. Att eventuellt tidsbestämma det, som Norge har gjort, till något över 20 år - jag har inte bestämt mig för något exakt antal år - kan ju inte vara så svårt.
Fru talman! Jag tackar för detta resonemang. Då lutar alltså Kia Andreasson åt det norska hållet. Att jag reagerade först berodde på att Kia Andreasson uttryckte en sådan oerhörd medkänsla med barn och anhöriga till dem som döms till livstids fängelse. De levde i total ovisshet. Är det möjligtvis så att anhöriga till brottsoffret inte lever i total ovisshet, eftersom de vet att deras nära och kära är mördade? Det skulle vara klädsamt med lite omsorg även om de anhöriga till brottsoffren.
Fru talman! Jag tycker att Jeppe Johnsson tar fram ett argument bland många som jag nämnde och gör en stor affär av det, eftersom det passar Jeppe Johnssons argumentation. Jag vill totalt ta avstånd från det resonemanget. Jag sade att jag tror att människor också kan bli bättre med tiden efter ett långt fängelsestraff. I den rehabiliteringen har också barn och anhöriga del. Det var vad jag sade. Jag vill absolut inte sätta detta i motsatsställning till offrens anhöriga.

Fru talman! Riksdagen behandlar nu justitieutskottets betänkande nr 22 angående straffrättsliga frågor. Betänkande behandlar en rad frågor från den allmänna motionstiden. Jag hinner inte kommentera allihop i mitt anförande. Det är en hel uppsjö motioner. Men jag skall försöka kommentera de flesta, åtminstone de flesta av de frågor som har varit uppe hittills i diskussionen. Om jag glömmer bort något får vi i så fall ta upp det i replikskiftena. Det här betänkandet spänner över vida fält från livstidsstraffet, som vi precis har hört en replikväxling om, till klotter och cykelstölder. Frågorna om vilka straff och påföljder som skall följa på olika brott är naturligtvis under ständig diskussion. Som i så många andra fall måste vi som är politiker och skall göra de här bedömningarna kunna klara av att stå på två ben samtidigt. Vi måste kunna hålla flera synsätt i huvudet på en och samma gång, och vi måste kunna se målkonflikterna mellan dem och göra rationella bedömningar och avvägningar. Å ena sidan handlar det om straffets roll som en markering av samhällets avståndstagande till gärningen. Å andra sidan handlar det om önskemålet att brottslingen inte skall göra om samma sak igen. Och då handlar det kanske inte i första hand om att sätta vederbörande på vatten och bröd utan om att utforma straffet på ett sådant sätt att det inte bara är ett straff utan också en ny chans i livet. Dessutom måste vi ta hänsyn till det som lite diffust kallas för det allmänna rättsmedvetandet eller folkviljan, som det talades om här tidigare, och som alltid har tusen och en självutnämnda uttydare. Det pågår en ständig diskussion om hur långt man skall gå när det gäller straffvärdet för olika brott och vilka metoder som är mest effektiva när det gäller att uppnå det övergripande syftet, nämligen att förebygga och bekämpa brott. Här har vi då hela den politiska skalan framför oss där partierna lägger sig på olika bedömningar och företräder olika tyngdpunkter i den här avvägningen. Och det är väl gott så. Så skall det ju vara. Men det blir otäckt när partier bortser från sakskäl och med berått mod och av politiska skäl exploaterar människors rädsla för att bli utsatta för brott. Då har man hamnat snett i den politiska diskussionen. Det är då vi kommer in på betänkandet och frågan om livstidsstraffets tillämpning. Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill helt avskaffa livstidsstraffet. Hur Kristdemokraterna ställer sig är fortfarande osäkert. Jag blev inte riktigt klok på vilket besked Ragnwi Marcelind hade i dag. Företrädare för Kristdemokraterna har ju offentligt ställt sig på den sidan, men i utskottet har inte Kristdemokraterna skrivit under reservationen. Det finns alltså skäl att efterfråga tydlighet på den här punkten. Vad är egentligen Kristdemokraternas uppfattning om livstidsstraffet? Skall det avskaffas, eller skall det vara kvar? På den andra sidan finns i vanlig ordning Moderaterna i extremposition. De vill utvidga användningen av livstidsstraffet också till andra brott än de som i dag ger livstidsstraff. Här kan vi först konstatera att högeralliansen med moderater, kristdemokrater och folkpartister är kluven mitt itu. Om dessa partier skulle få tillfälle att bilda regering skulle det inte finnas någon politik i den här frågan. Eller det skulle det kanske finnas. I vanlig ordning är det väl så att de andra partierna viker det här frågefältet åt Moderaterna så att de får fria händer. Då har ju kravet från de partierna om att avskaffa livstidsstraffet farit all världens väg. Så är den politiska situationen. När det gäller sakfrågan kan man kanske börja med att säga att livstid faktiskt är livstid i Sverige. Det finns ju många myter om att det inte är så, men så är det. Man sitter i fängelse till dess att straffet blir tidsbestämt. Det kan dröja både 10 och 15 år innan man får det. Genomsnittet för de 16 senaste tidsbestämningar under perioden 1988-1998 var att straffen tidsbestämdes till drygt 17 års fängelse. Jag har förståelse för den argumentation som de partier som vill avskaffa livstidsstraffet för fram. Den är i de flesta fall saklig. Kriminalvårdssituation kan vara besvärlig när det handlar om människor som inte kan se en ljuspunkt långt borta, ett datum då man kan bli fri. Men å andra sidan finns ju alltid möjligheten att söka nåd och få en tidsbestämning. Den möjligheten finns alltid. När det gäller de rättsliga principer som man också hänvisar till, kan man argumentera för att detta straff inte är förutsägbart, att tillämpningen av nådeinstitutet kan förändras över tid och att det är regeringen och inte en domstol som beslutar om nåd. Men å andra sidan finns det många länder som har just det här systemet. Det är faktiskt det gängse systemet i västvärlden. I den andra vågskålen ligger ju fortfarande det faktum att det finns brott som är så grova att det är motiverat med mycket långa straff av allmänpreventiva skäl. Vår uppfattning är att rätt använt, med ett nådeinstitut som inte låter sig påverkas av enkla politiska vindkantringar, fyller livstidsstraffet sitt syfte. Den bedömningen gör vi i alla fall i nuläget. Då har jag svårare för Moderaternas krav att utvidga livstidsstraffet till att också omfatta narkotikabrott. När vi ser på narkotikabrotten har vi i dag ett straffmaximum på 10 år för grovt narkotikabrott. Men om det rör sig om återfall och om flera brott kan domstolen döma ut upp till 18 års fängelse. Här vill jag först, innan jag går in på själva frågan, nämna att Narkotikakommissionen just nu gör en översyn av hela narkotikapolitiken, och man tittar naturligtvis också på detta. Kanske kommer Narkotikakommissionen till en annan slutsats vad gäller straffmätningen. Men då får den vara betydligt mer sakligt motiverad för att övertyga åtminstone mig än vad moderaternas tunna motion är. Det presenteras ju egentligen ingen argumentation från moderaterna. Man tycker att narkotikabrotten är ett stort problem. Ja, vem tycker inte det? Det gör ju varenda en av oss. Men om man vill stävja narkotikabrotten och narkotikahandeln är nog verkan av en förlängning av straffmaximum från 18 år till livstid förmodligen marginell. Skulle den avskräckande verkan vara större om knarkkuriren riskerar livstid än om han riskerar 18 års fängelse? Knappast. Däremot är han nog väldigt rädd för att bli upptäckt. Om moderaterna vill bekämpa narkotikasmugglingen skall de därför använda sin dyrbara oppositionstid, tycker jag, till att lägga förslag om hur vi ökar upptäcktsrisken i stället för att skjuta in sig på straffskalan. Där tror jag säkert att vi kan mötas i ett konstruktivt samtal. Det här förslaget dök upp i valrörelsen förra året. Det var ju väntat. Det är i linje med moderaternas vanliga taktik att exploatera människors rädsla för att bli utsatta för brott. Det går inte längre att prata om svängdörrar på Kumla. Det är ju nästan inga människor som rymmer längre. Det har inte rymt någon från våra klass 1-anstalter på mycket länge. Det går inte heller att prata om att brottsligheten ökar lavinartat. Statistiken visar nämligen något helt annat. Då måste man ta till något annat. I valrörelsen förra året var det just att kräva livstid för narkotikabrott. Jag har mycket svårt för den här typen av antiintellektuell populism. Det kusliga är ju att de här kraven aldrig slutar. Det amerikanska samhället är avskräckande i det avseendet. I USA sitter sju gånger så många människor i fängelse som i Sverige, per capita räknat. Ändå är det så att amerikanen enligt statistiken löper fyra gånger så stor risk att bli ihjälslagen av sin medmänniska som svensken gör. I en rapport över internationella jämförelser som Brottsförebyggande rådet presenterade i dag hamnar USA i topp när det gäller risken att bli utsatt för grova brott. Följden har också blivit att det finns amerikanska delstater som satsar mer pengar på fängelser än på utbildning. Så går det när man söker de enkla svaren på de svåra frågorna. Jag tror att om vi gick med på ett utökat användande av livstidsstraffet i dag skulle moderaterna hitta på ett nytt brott nästa år att kräva livstid för. Ett par andra exempel i det här betänkandet tecknar så att säga mönstret ännu tydligare. Moderaterna kräver att psykiskt sjuka skall kastas i fängelse. Man kräver längre fängelsestraff än vad vi har i dag för dem som har gjort sig skyldiga till flera brott. Det är det som är det otäcka. Det tar så att säga aldrig slut. Gränserna kan alltid flyttas fram. Det finns alltid någon väljare man kan vinna genom att exploatera människors rädsla och lägga nya förslag till förlängda fängelsestraff. Då skulle det inte dröja länge förrän också Sverige fick bygga fler fängelser än skolor. Fru talman! En annan viktig fråga som tas upp i betänkandet handlar om olaga diskriminering. I en motion från Vänsterpartiet yrkas att den bestämmelse om olaga diskriminering som återfinns i brottsbalkens 16 kap. 9 § ges vidgad tillämpning. Man hänvisar till förslag som Diskrimineringsombudsmannen har lagt. Här vill jag säga att vi från vår sida ser mycket allvarligt på diskriminering av olika slag. Vi skall väl kanske nämna att riksdagen nyligen har beslutat om förstärkt lagstiftning när det gäller bl.a. etnisk diskriminering i arbetslivet. Vi måste ständigt vara beredda att vässa lagstiftningen när det visar sig att den inte är tillräcklig. Det är inte acceptabelt att människor stängs ute från restauranger och pubar med argumentet att deras hudfärg inte faller pubägaren eller dörrvakten i smaken. Det är inte acceptabelt att människor med en annan etnisk härkomst än den svenska skall ha svårare att få en bostad därför att vissa hyresvärdar har rasistiska åsikter. Här handlar det till syvende och sist om grundläggande mänskliga rättigheter, om rätten att få bli betraktad som en människa i samhället som alla andra och som en jämlike. I det här fallet har Diskrimineringsombudsmannen lagt förslag om att man skall ändra dagens bestämmelser för att skärpa lagstiftningen. Man föreslår bl.a. att försök, förberedelse och stämpling till olaga diskriminering skall kriminaliseras och även att man ändrar på rekvisitet vad gäller motiven. Det finns som jag sade, alltid skäl att pröva lagstiftningen när det visar sig att den inte är tillräcklig. Det är bra att Diskrimineringsombudsmannen och motionärerna pekar på dessa förslag. Därför kommer regeringen i år att besluta om en översyn av just den här lagparagrafen. Självklart kommer Diskrimineringsombudsmannens förslag att finnas med i en sådan översyn. Vi vill avvakta den översynen och yrkar därför avslag på motionen. Ett annat närbesläktat ämne som tas upp i betänkandet gäller brotten mot de homosexuella. I en motion från Folkpartiet föreslås en översyn av straffskärpningsbestämmelsen i brottsbalken 29 kap. 2 § sjunde punkten. Man vill också att Brottsförebyggande rådet skall få i uppdrag att motverka våld mot homosexuella och att särskilda polishandläggare skall hantera våldsbrott med dessa motiv. Straffskärpningsbestämmelsen fungerar så att där räknas upp försvårande omständigheter som domstolen skall ta hänsyn till när det gäller straffvärdet. I den sjunde punkten sägs att straffet skall höjas om motivet för brottet varit att kränka någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller, som det står, annan liknande omständighet. När propositionen om det här kom uttryckte departementschefen att den här paragrafen också skulle täcka fall där motivet varit att kränka en människa på grund av dennes sexuella läggning. Jag kan väl i och för sig hålla med om att det kunde ha varit tydligare i lagtexten och att man inte hade behövt gå omvägen om att hänvisa till vad departementschefen har sagt. Men samtidigt har tillämpningen av den här paragrafen inte prövats av Högsta domstolen. Därför verkar det lite tidigt att redan nu begära en översyn. När det gäller uppdraget till BRÅ arbetar BRÅ sedan länge med att bekämpa s.k. hatbrott, bl.a. genom information i skolorna. Inom ramen för det lokala brottsförebyggande arbetet finns det också mycket att göra. Det sker med de resurser som riksdagen har avsatt. Vi anser att det är för tidigt att göra en översyn av lagen och att motionärens önskemål i övrigt vad gäller BRÅ är tillgodosedda. Därför vill vi avslå motionen. Fru talman! Slutligen någonting om klotter, som kristdemokraterna har tagit upp i en motion. Här förefaller det råda ett missförstånd. Motionären verkar ha fått för sig att polisen inte får lov att kroppsvisitera personer för att leta efter sprejburkar. Och så är det ju inte. Vi hörde Ragnwi Marcelind tidigare här i debatten säga att det är näst intill omöjligt för polisen att utföra kroppsvisitation. Men så är det inte. om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Om det finns anledning att anta - det är en mycket låg misstankegrad. Det är samma misstankegrad som finns för att inleda en förundersökning. Det är alltså inte någon riktig tolkning av den paragrafen. Det står också: på vilket fängelsestraff kan följa. Klotter är skadegörelse och skadegörelse ger upp till sex månaders fängelse, om det är av grov art upp till fyra års fängelse. Det finns alltså visst möjlighet för polisen att utföra kroppsvisitation. Kristdemokraterna har fått det här om bakfoten. Det underliga är att det hade de också förra året när de lade en likadan motion. Det påpekades också då. Ett gott råd: Till nästa år behöver ni väl inte skriva motioner som bygger på ett uppenbart missförstånd. Kolla saker nästa gång! Sedan blir det inte bättre av att man i sin reservation fortsätter att slå in öppna dörrar. Precis som reservanterna säger kan man i dag döma till samhällstjänst eller ungdomstjänst. Någon annan substans i den reservation man har lagt finns inte. Det är bara ett allmänt önskemål om att regeringen skall hasta fram en åtgärd. Jag tycker att man också i det här kan hänvisa till det lokala brottsförebyggande arbetet. I Karlstad t.ex. fick man ned klottret med 80 % efter det att man målmedvetet från polisens, kommunens, skolans och näringslivets sida hade gått samman för att vidta åtgärder. Bl.a. fick man fram att affärerna i stan bara fick sälja sprejburkar över disk. Man såg också till att ta hand om en ganska begränsad skara ungdomar som stod för merparten av klottret. Vi hade en diskussion tidigare om att erbjuda legala ytor. Det gjorde man i Karlstad. Man erbjöd en bro för ungdomarna att smycka ut. Om man kom på någon som sprejade någon annanstans, fick vederbörande själv sanera och städa efter sig. Där fungerade det som Ragnwi Marcelind tidigare kritiserade så hårt. Man vidtog åtgärder över hela skalan, innefattande polisen och skolan. Inte minst var lärarna viktiga. Det händer bra saker på det här området i Sverige. En viktig del i Brottsförebyggande rådets fortsatta arbete är att sprida sådana här goda idéer vidare. Fru talman! Jag nöjer mig med att beröra de här frågorna. Jag får återkomma till de övriga i repliker om det blir aktuellt. Jag yrkar avslag på samtliga motioner och reservationer.

Fru talman! Jag vill bara säga att det var mycket positivt att höra att regeringen nu tänker tillsätta en utredning för översyn av diskrimineringslagstiftningen, där de här förslagen kommer att finnas med. Vi är helt överens om att det är viktigt att bekämpa diskriminering av människor. Det som jag egentligen begärde replik för var frågan om livstidsstraffet. Jag vill börja med att säga att det var positivt att Morgan inte helt slog igen dörren när han avslutade diskussionen om livsstraffet med att säga att socialdemokraterna inte för närvarande är beredda att avskaffa livstidsstraffet. Men Morgan sade också att det är viktigt att man inte har ett straff som påverkas av de politiska vindarna. Det är vi helt överens om, och rätt använt kan livstidsstraffet faktiskt fungera på ett bra sätt. Men nu är det ju så att livstidsstraffet inte har undsluppit att påverkas av de politiska vindarna. När vi fick en borgerlig regering med en moderat justitieminister uttalade man väldigt tydligt att det skulle vara slut med de socialdemokratiska svängdörrarna, med den generella nåden när det gällde livstidsstraffet osv. Moderaterna var vidare i sin argumentation mot Morgan tydliga i sitt sätt att tänka på straff. De vill hela tiden flytta fram positionerna. Moderaterna kräver nu också tydligt ett livstidsstraff för narkotikabrott, där det i dag går en gräns vid 18 år. Moderaterna går oändligt mycket längre i sin syn på livstidsstraffet. Det här visar att livstidsstraffet påverkas av de politiska vindarna. Morgan och Socialdemokraterna kan inte mena att det är rimligt att den som dömts till ett brott för 10-15 år sedan skall behandlas med hänsyn till vad den allmänna opinionen tycker i dag.
Fru talman! Jag instämmer fullständigt i det som Alice Åström säger om att nådeinstitutet måste utövas med en fast hand och med kontinuitet. Det får, precis som jag sade, inte vara utsatt för några politiska vindkantringar. Men om politiker och regering förmår upprätthålla en rakryggad inställning, anser vi att livstidsstraffet tjänar sitt syfte. Men om regeringarna är lätt påverkade av opinioner, riskerar man att hamna mycket illa. Då riskerar man att de grundläggande rättsprinciperna träds förnär.
Fru talman! Jag hoppas att vi i framtiden skall kunna få till stånd en förändring. Det är viktigt att den som döms till lagens strängaste straff inte skall behöva vara beroende av om vi har en regering som kan styra nådeinstitutet med fast hand. Det måste finnas en rimlig rättvisa, en förutsägbarhet och en likhet som inte är beroende av att det finns regeringar som inte har de här värderingarna utan lätt kan påverkas. I Norge tog man för elva år sedan steget att avskaffa livstidsstraffet. Man hade där exakt samma konstruktion som vi har i Sverige. Man införde en tidsgräns vid 21 år, och genomsnittsstraffet för mord ligger i Norge i dag på 14-15 år. Detta har varit möjligt att genomföra. Det har blivit ett mycket tydligare instrument, och man har fått ett ganska framgångsrikt sätt att arbeta. Jag och Vänsterpartiet hoppas att vi kan fortsätta den här diskussionen och att livstidsstraffet i framtiden blir avskaffat.
Fru talman! Det är många saker i Morgan Johanssons inlägg som jag skulle vilja bemöta. Han inledde sitt anförande med att man måste kunna ha flera synsätt i huvudet på en gång. Att kd motionerar gång på gång om klotter är kanske inte så konstigt med tanke på att skadegörelsen i form av klotter 1998 uppgick till en halv miljard kronor. Vi kan fortfarande inte rycka på axlarna åt detta, utan vi tycker att det är viktigt att klottret stävjas. När det gäller lagstiftningen, som Morgan tycker att vi är så oerhört oinsatta i, vill jag peka på att jag har tagit kontakt med kommuner och med polismyndigheter liksom med Björn Hårdstedt på Kommunförbundet, som hjälper kommunerna med klottersanering. Den samstämmiga inställningen är den att lagtexten är så tuff att det är svårt att direkt ingripa mot ungdomar som misstänks för att ha sprejburkar på sig eller för att ha utfört klotter. Det finns alltså en samfällig uppfattning, som det kanske vore bra om BRÅ tog till sig i det brottsförebyggande arbetet. Kommunförbundets representant som hjälper kommunerna att sanera klotter att sådana inte är ett bra tillvägagångssätt. Det var utifrån detta faktum som jag argumenterade. Jag tror att det är viktigt att vi har en klar och tydlig argumentation. Jag får återkomma till livstidsstraffet.
Fru talman! Jag reagerade när Ragnwi Marcelind sade att detta var näst intill omöjligt. I lagtexten stadgas samma misstankegrad som den som stadgas för inledande av förundersökningar. Det inleds faktiskt förundersökningar i Sverige - det är inte näst intill omöjligt att göra det. Jag undrar om Ragnwi Marcelind står fast vid sin uppfattning att det är näst intill omöjligt att kroppsvisitera folk för att leta efter sprejburkar, om man misstänker att de har gjort sig skyldiga till skadegörelse.
Fru talman! Ja, att det är svårt att följa lagstiftningen och göra en kroppsvisitering hur som helst står jag fast vid utifrån den bedömning som har gjorts av människor som är mer kompetenta än jag när det gäller att arbeta med klotter. Vår justitieminister Laila Freivalds har vidare som svar på klotterskrivelsen sagt att hon anser att lagstiftningen kan behöva omarbetas. Jag ser fram emot att Laila Freivalds tittar ytterligare på det här. När det gäller livstidsstraffet sade jag att vi inte har jobbat färdigt med detta i partiet. Vi har inte sagt att vi vill avskaffa livstidsstraffet, men vi vill utreda och diskutera frågan om tidsbestämningen. Jag kan tillägga att vi har gjort besök där vi har samtalat med människor som är dömda till livstidsstraff. De sitter alltså på obestämd tid. Många har fått avslag på den ena nådeansökningen efter den andra och har en nästan omöjlig situation på fängelset. Det är angeläget att detta utreds. Morgan sade själv i sitt inlägg att det handlar om att utforma straffet så att det blir en ny chans. Kan man ge de här människorna en ny chans genom att omformulera livstidsstraffet, är vi beredda att diskutera den frågan. Vi har dock inte som parti tagit ställning till detta.
Fru talman! Ragnwi Marcelind sade när det gäller klotter att man inte kan göra kroppsvisitationer hur som helst, och det hoppas jag sannerligen att vi inte heller i framtiden skall göra. Man måste skäligen kunna anse att den som man ingriper mot också är den som har utfört brottet. Vi är alltid öppna för att diskutera lagparagrafer och för att ändra på någonting, om det behövs, men i det här fallet är jag inte säker på att det behövs. När det gäller livstidsstraffet respekterar jag att det förs diskussioner inom ett parti innan man har bestämt sig. Det gör vi ofta också i vårt parti, och vi brukar då jagas från alla håll. Det finns många sådana frågor som är aktuella. Jag respekterar den goda, öppna och intellektuella hållning som man här har.

Fru talman! Jag är helt med på att någon inte skall straffas i förväg. Problemet är att erfarenheterna tyvärr talar ett annat språk när partierna skall göra upp med varandra. Det kan vara rätt att jag tog i lite när jag gjorde så. Men om det någon gång blir en ny borgerlig regering har ni en chans att visa att ni inte lämnar moderaterna fria händer, som många av oss upplevde förra gången det begav sig. Det är möjligt att kombinera livstidsstraffet med en human kriminalpolitik, dvs. ett humant sätt att se på hur man skall ta om hand de intagna och rehabilitera de som sitter på livstid. Det går att bevilja nåd, och då tidsbestäms straffet. Det gäller att se till att frigivningssituationen är sådan att en andra chans blir mer än bara ord.

Fru talman! Då har jag och övriga i kammaren fått lyssna på ett intellektuellt sätt att behandla frågorna. Det stör mig inte så mycket om Morgan Johansson anser mig vara antiintellektuell. Jag anser, trots allt, att jag har både en och två fötter i verkligheten. Jag träffar ganska många människor som har blivit utsatta för brott. Jag vet inte heller om det är så intellektuellt när Morgan Johansson pratar om att högeralliansen är splittrad i frågan om livstidsstraffet. Visserligen lyckas inte Morgan Johansson uppbåda den riktiga betoningen på ordet höger som hans partiledare är så berömd för, men om det existerar någon allians här i kammaren är det trots allt vänsteralliansen, dvs. socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Även om Morgan Johansson visar lite mjukhet, är ni också splittrade i frågan om livstidsstraffet. Städa framför egen dörr. Det är inte speciellt intellektuellt sagt, men det är ett gammalt och fint uttryck. Fru talman! Vi moderater kan vara lite glada över att ge efter för alliansen. Det är vad Morgan Johansson och socialdemokraterna har gjort, i och med att de från en torsdag till fredag lyckades åstadkomma att se över frågan om otillåtet utlämnande av videogram. Det är vi glada för. Det går ibland att vara glad för vissa allianser. Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Morgan Johansson. Med utgångspunkt i de kontakter jag förmodar att ni i regeringspartiet har i departementet, undrar jag om Morgan Johansson har någon uppfattning om när en utvärdering kan vara klar. Kan Morgan Johansson lova att vara lika aktiv över sommaren som han var från torsdag till tisdag och driva på utvärderingen?
Fru talman! Jag har i dagsläget ingen uppfattning om när utredningen kan vara klar. Jag kan garantera, Jeppe Johnsson, att jag alltid är aktiv i många olika frågor, både somrar, vårar, nätter och dagar. Jag skall följa frågan. Jag blev lite störd av att Jeppe Johnsson inledde sin argumentation med att säga att han kände människor som blivit utsatta för brott och att vi måste ta brottsoffren på allvar. Det finns ingen motsättning mellan en politik som syftar till att se till att de som döms för brott sedan inte återupprepar brotten - de ges en andra chans att komma tillbaka in i samhället - och att vara för att ta väl hand om brottsoffer. Det är en konstruerad konflikt som jag inte förstår. Det finns bara politiska skäl att måla upp den konflikten.
Fru talman! Jag kan lugna Morgan Johansson med att jag inte blev särskilt störd av att bli betecknad som antiintellektuell av Morgan Johansson. Jag ber om ursäkt om jag råkade störa Morgan Johansson. Jag betvivlar inte ett enda dugg att Morgan Johansson är aktiv dagar, nätter och alltid. Det bådar gott för att nå någonstans i dessa frågor. Morgan Johansson nämnde att det nu inte sker några rymningar från Kumla. Nej, det kanske beror på den regering vi hade mellan 1991 och 1994 då det vidtogs rejäla åtgärder och satsades mycket pengar mot rymningar på Kumla. Det är intellektuellt med lite historieskrivning. I reservation nr 3, Preskriptionsavbrott, har vi lagt fram ett förslag som skulle innebära att vi skulle komma till rätta med en del fall där misstänkta håller sig undan delgivning så lång tid att brottet t.o.m. hinner preskriberas. Detta kan i sin tur leda till att brottsoffret går miste om berättigat skadestånd. Det är tydligen omöjligt för utskottsmajoriteten - där socialdemokraterna bär ansvaret - att tillstyrka vårt förslag. Fru talman! Delar Morgan Johansson min uppfattning att det är otillfredsställande att brottsoffer på detta sätt kan komma i kläm? Kan Morgan Johansson och socialdemokraterna komma med något eget förslag för att komma till rätta med inställda domstolsförhandlingar och ge brottsoffer möjlighet att erhålla sin rätt?
Fru talman! Jag kan göra mer än att lägga fram ett förslag. Det finns ett riksdagsbeslut som antogs alldeles nyss om att väsentligt utsträcka tiden det går att få brottsskadeersättning. Då har vi till stor del kommit till rätta med de problem Jeppe Johnsson pekar på i fråga om preskription. I övrigt har jag ingenting att säga.
Fru talman! Det gäller frågan om livstidsstraffet igen. Vi kan peka på grunduppfattningen om livstidsstraffet. Jag tyckte Morgan Johansson sade att ett livstidsstraff skall vara ett livstidsstraff. Är det socialdemokraternas uppfattning att ett livstidsstraff alltid skall vara ett livstidsstraff? Regeringen har blivit mer restriktiv vad gäller att genom nåd tidsbestämma livstidsstraff. Då stämmer den synpunkten. Det är det jag vill ha svar på. Nådeinstitutet är labilt. Det finns ingen rätt till nåd, och det finns ingen praxis. Oavsett om regeringen avslår eller bifaller en nådeansökan motiveras aldrig beslutet. Nådeinstitutet i sig gör att de aspekter jag tidigare har pekat på blir så osäkra. Anser ni att det alltid skall vara fråga om livstid?
Fru talman! Jag sade att livstid i Sverige är livstid, i den meningen att man sitter i fängelse fram tills någonting annat meddelas. Det var beskrivningen av straffet. Jag behöver inte fullt ut upprepa min replikväxling med Alice Åström tidigare, men jag kan ändå säga att det är viktigt att man håller på integriteten vad gäller nådeinstitutet och har kontinuitet i tillämpningen av det, så att man inte blir offer för enkla vindkantringar. Om man lyckas med detta fyller livstidsstraffet sitt syfte. Det är vår uppfattning.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag tycker att vi har gett goda skäl här i dag för att uppfylla detta. Det sviktar. Det bekräftas också i kriminalvårdens skrift.

Fru talman! När justitieutskottets betänkande över motionerna inom det straffrättsliga området nu behandlas i kammaren är det inte utan att en riksdagsledamot med ett års erfarenheter har lite funderingar. Det är ett brett spektrum på motionerna. Jag kan instämma i vad Alice Åström sade om att det hade varit värdefullt med en längre debatt i utskottssammanhang över de här viktiga frågorna. Att det pågår ett stort och brett arbete i kulisserna är mycket tydligt när man läser betänkandet. Mina funderingar är följande. · Utförsel av smuggelgods: det är någonting på gång. · Olaga diskriminering: det sker en översyn. · Videogram: vi fick i utskottet till stånd en gemensam skrivning om utvärdering. · Cykelstölder: det är en för liten fråga för riksdagen att ta ställning till. Jag tycker att det är viktigt att tänka på attityderna och ge bra signaler. · Psykiskt störda lagöverträdare: det kommer snart att presenteras en studie, och en utredning tillsätts utifrån Straffansvarsutredningen. · Underlåtenhet att bistå nödställda: det pågår lagstiftningsarbete utifrån en utredning. · Åtgärder mot klotter: regeringen överväger en ändrad lagstiftning. Tidigare talare har redogjort för att den är så krånglig att den är svår att hantera. Mina funderingar är då att antingen är motionärerna mycket otåliga eller också är det beslutsvånda. Eller är det så svårt att finna lösningar på frågorna? Fru talman! Vad gäller motionen om brott mot homosexuella sitter jag med i den kommitté som arbetar med denna svåra fråga. Det är en angelägen fråga, som det är viktigt att ta tag i och som kräver belysning i en utredning. Det är riktigt att våldet har ökat kraftigt mot homosexuella, och det krävs krafttag för att komma åt detta. Det är inte acceptabelt att någon, varken enskild eller grupp, skall utsättas för våld. Det är viktigt att kommittén får arbeta fram ett förslag och verkligen gå på djupet för att komma fram till ett väl underbyggt förslag. Vad gäller mom. 7 om otillåten utlåning av videogram känns det bra att utskottet är överens om en utvärdering, men vi i Centerpartiet instämmer i det särskilda yttrandet att det måste ske snarast och att det just krävs extra resurser för att ta fram utvärderingen. Vi har ju alla kunnat bevittna fruktansvärda händelser ute i världen bland ungdomar, där just våldsskildringar funnits med i bakgrunden. Det är därför viktigt att ta tag i den frågan. Jag tänker inte gå närmare in på den, och jag har inga yrkanden.

Fru talman! Jag vet inte vad det är som jag känner värst i dag, om det är min förkylning eller att ha varit tvungen att lyssna på Morgan Johanssons argumentation. Det kan vara en smaksak. Jag tänkte säga några ord i anslutning till motion Ju208 som jag har skrivit och som gäller det som har diskuterats ganska mycket här i dag, nämligen klotter. Det visar sig dessvärre att klotter ofta är en inkörsport till mycket annan lagbrytande verksamhet. Det är ofta det första steget man tar när man är på väg att lämna den samhällsgemenskap eller den känsla av samhörighet som Ragnwi Marcelind tidigare talade om. Det är fråga om ett ekonomiskt brott. Vi har hört att det rör sig om minst en halv miljard om året som man förstör för, förutom att man som regel dessutom har stulit de burkar som man sprejar med. Det är ett etiskt brott. Det är självsvåld. Man kränker andra med det här. Det är ett estetiskt brott. Det är förödande för byggnader och konst. Jag vågar påstå att en Carl Milles-staty inte blir vackrare för att någon sprejar på den. Det är ett ekologiskt brott. Det är miljöförstöring; man förstör den miljö vi alla tillsammans skall leva i. Man ser att det i dag breder ut sig alltmer. Vi behöver inte gå längre bort än till Gamla stan, det kanske finaste sammanhållna byggnadsområde vi har i det här landet, som har utvecklats till något av landets största klotterplank. Nästan samma dag som man har rättat till någon av byggnaderna där är klottrarna framme. Jag kommer ihåg för 22 år sedan, på den tiden när jag var ordförande i ungmoderaterna i Göteborg, hur några av de överentusiastiska medlemmarna rusade i väg och satte upp affischer på förbjudna ställen i staden när vi hade haft det första stora mötet arrangerat mot knarket. Det var ett stort möte med poliser, föräldrar, föräldraföreningen mot knark m.fl. Det dröjde inte länge förrän polisen ringde och sade att vi minsann fick se till att de som hade gjort det där skulle hutas åt och affischerna tas bort. Det var oförsvarligt, hur gott ändamålet än var. Jag kan inte tänka mig att det sker i dag. Det är knappast någon som riskerar att åka fast för det här i dag. En del säger att de kanske inte är så medvetna om det. Nej, så mycket klotter som man ser kan det vara svårt, men det lustiga är att det alltid sker när det är mörkt. Har någon av er kommit på en klottrare? De vet självfallet om det. De går inte hem till kompisarnas föräldrars villor och klottrar, utan de gör det på ställen där det är undanskymt och när solen har gått ned. Det är riktigt, som Ragnwi Marcelind sade, att det är fråga om att skapa samhörighet med samhället. Men det är också viktigt att vi påtalar att det också rör sig om ett personligt ansvar. Alla är ansvariga för vad man gör. När man är i yngre åldrar är det ett föräldraansvar - jag vet att det är svårt att vara förälder - att försöka bibringa dem respekt både för andra och för andras egendom. Om man inte respekterar andras egendom är steget inte långt till att man inte respekterar dem som har den heller. På samma sätt får vi inte falla till föga för att det numera sägs att man inte skall ta illa upp om man blir kränkt. Vi har några fall där domstolar har talat om att poliser får finna sig i att bli kallade "fascistknektar" och allt vad det är. Det skall självfallet aldrig accepteras. Första gången vi accepterar något sådant tar vi också det första steget mot att inte respektera dessa människors liv och lem. Vi ser hur man längs våra trafikleder försöker försköna - det är väl det man tror - genom att spreja. Jag tror snart inte att det finns en enda byggnad eller klippa längs järnvägen mellan låt mig säga Stockholm och Uppsala som inte är nedklottrad. Om vi inte inser att det måste göras något åt detta är det faktiskt illa. Jag har drivit sådana kampanjer ganska ofta under mina år i Göteborg, och blev väl betraktad som något slags klottrarnas fiende nummer ett. Det ställde jag gärna upp på. Egentligen är jag deras vän, för att genom att säga att vi måste ta itu med problemet hjälper man klottrarna från att hamna ännu snedare i en annan typ av brottslighet. Det är faktiskt en brottslig verksamhet. Det är inte meningen att Gamla stan skall se ut som de sämsta rivningsfärdiga delarna av Bronx. Nu gäller det att vi ser till att vi förhindrar att denna förstörelse fortsätter. Det finns de som säger att vi skall ge klottrarna ett litet klotterhörn någonstans. Då frågar jag om man inte med samma motivering kan säga att vi skall ge folk en liten park att knarka i och ett hörn att supa i. Den argumentationen är så ihålig. Vi såg vad som hände. Inte blev det mindre av knarkande i Zürich därför att man upplät ett par parker till det. Inte har det blivit mindre klotter på de orter där man har låtit klottrarna få av kommunen ägda uppsatta klotterplank. Nu vet jag att det inte lönar sig att hemställa att min motion eller den kd-reservation som jag annars sympatiserar ganska mycket med skall bifallas. Vi kan bara konstatera att man nu lovar från regeringshåll att någonting är på gång. Låt oss då hoppas att det inte blir - som det står i Shakespeares Hamlet - ord, ord, ord. Detta är ett område där vi snarast behöver handling, handling, handling.

Fru talman! Lennart Fridén avslutade sitt anförande med att kräva handling, handling, handling. Det står också i motionen att åtgärderna självfallet måste vara många. Lennart Fridén ger i motionen en beskrivning av vad man kan tänkas göra för att motverka klotter. Men det arbetet görs redan i dag på många ställen i Sverige. Jag undrar om det finns någonting utöver det som man exempelvis har gjort i Karlstad som

Fru talman! Jag exemplifierade i mitt anförande med en ort som hade minskat klottret med 80 % på bara några år. Där var det väl handling, antar jag. Jag ställde min fråga därför att det lät som om Lennart Fridén hade nya stora tankar om hur man skall göra, men det visade sig gälla ungefär samma saker som Brottsförebyggande rådet arbetar med i dag. Det är det Lennart Fridén far efter. Någonting mer var det inte.
Fru talman! Jag vill inte upprepa de argument som redan anförts här i dag, men jag vill säga att vi har stora svårigheter att ingripa, oavsett vad Morgan Johansson sade när han var framme i talarstolen. Går man ut och talar med våra poliser och våra socialsekreterare som ägnar sig åt ungdomar får man veta att dagens luddiga lagstiftning gör det väldigt svårt att göra ett rejält ingripande och att bromsa utvecklingen, så att det inte går helt snett för dessa ungdomar. Jag skulle också vilja att vi gav en liten extra spark åt alla dem som försäljer denna typ av sprejflaskor. De som hamnar i händerna på klottrarna är som regel inte betalda, och de är på tok för lättillgängliga. Jag tycker att t.ex. färgbranschen och bensinmackarna borde ha ett större intresse av att vara med och se till att sprejburkarna görs mindre lättåtkomliga, för de får sedan ändå vara med och betala för rengöring. Visst finns det mycket man kan göra om man bara vill. Det fanns en partiledare som sade att politik är att vilja. Dessvärre hade han samtidigt en justitieminister som talade om "sommarstugeinbrott och andra bagateller". Det är lite svårt med splittringen även i ett stort parti.